Fru talman! Kjell-Olof Feldt sade det själv: Omvärlden måste ha räknat med att den nya regeringen skulle kunna komma att devalvera. Vad är det då som imponerar resp. avskräcker omvärlden, när man gör sådana bedömningar? Det är alldeles uppenbart att man vill att ett land som har ett långvarigt underskott i bytesbalansen och andra balansproblem skall föra en politik som begränsar de offentliga utgifterna. Det var den politiken mittenregeringen förde. Man vill att det landet skall undvika skattehöjningar. Vi planerade inga skattehöjningar. Man vill att det landet skall satsa på att stärka industrins konkurrenskraft. Vi hade återfört kostnadsläget i den svenska industrin till vad det var i början av 1970-talet, efter stor möda och under intensivt motstånd från Kjell-Olof Feldt och socialdemokrater i övrigt. Man vill att det landet skall försöka vårda sitt penningvärde. Vi hade under de två år som föregick valet halverat inflationen. Vad är det som kännetecknar en politik som skulle sakna omvärldens förtroende och leda till den spekulation mot kronan som vi nu kom att uppleva? Jo, det är ett land som planerar eller redan för en politik som går ut på att i stället för att begränsa de offentliga utgifterna, när underskotten är stora, satsa på att öka dem. Det är en politik som innebär att man, när det är ont om utrymme för att finansiera underskott, ökar skatterna — inte för att finansiera underskottet dock, utan för att finansiera nya utgifter. Det är ett land som trots stor utlandsskuld inte målmedvetet går in för att minska utlandsskulden utan för att öka den och som på grund av de här inslagen i den ekonomiska politiken inte kan göra trovärdigt för omvärlden att man har några möjligheter att förbättra den egna industrins konkurrenskraft. Ni hade i det ekonomiska krisprogram som Kjell-Olof Feldt refererade till en bra och riktig analys. Där fanns nästan ingenting som vi inte kunde skriva under. Men ni saknade medel i den ekonomiska politik ni redovisade före valet att nå de slutsatser som analysen borde leda till. Nu kan ni säga att ni inte hade något val i den situation som uppstod. Jag tror att det är sanningsenligare att säga att ni redan hade valt före valet. Ni hade valt att satsa på devalvering och inflation. Men tro mig, fru talman: Det går inte att få fart på Sverige och skapa sysselsättning, om man inte får stopp på inflationen. Och det får man inte med den socialdemokratiska politik som nu har aviserats.

Fru talman! Det var ett egendomligt anförande den nyblivne ekonomioch budgetministern höll här i kammaren. Där fanns mycket tal om vad som har varit men ingenting om hur regeringen nu konkret tänker gå till väga för att lösa Sveriges problem. Vad som utlovades var — och det var ord som upprepades många gånger — offensiva och kraftfulla satsningar. Men var då? Och hur? Där väntar vi fortfarande på besked. Vad vi fick höra var mest målsättningar, hämtade ur det nu rätt gamla krisprogrammet. En sådan målsättning som Kjell-Olof Feldt angav var att man siktar till en lägre ökning av kostnader och priser än i vår omvärld. Men är det då inte, Kjell-Olof Feldt, en konstig omväg att tillgripa devalvering? Vad priserna beträffar kan de ju inte gå annat än uppåt. Nu säger Kjell-Olof Feldt att det inte blir så farligt med det och försöker hålla nere förväntningarna. Jag hoppas att prisutvecklingen kan räddas, men jag vill påminna om att redan innan allt detta inträffade hade den förutvarande regeringen släppt i väg penningmängden och släppt upp stegringen av producentpriserna på ett sådant sätt att man ändå hade anledning att räkna med betydligt högre inflationstakt i Sverige än i omvärlden. Nu kommer alltså denna devalvering ovanpå det. Industrins kostnader hade man ju kunnat hålla nere genom att minska offentliga utgifter och sänka pålagorna på företagen. Det var den väg vi moderater förordade. Det är den man nu följer i andra länder där man har hamnat i samma krisläge som Sverige — ta Holland, ta Danmark — och på den vägen har man också lyckats återvinna förtroende för sin politik och för sin valutas värde; det har inträffat i båda dessa länder. Jag skall snabbt sammanfatta de fel jag ser i denna politik, som den nu avtecknar sig. Man satsar på kraftiga skattehöjningar. Det ger inga statsintäkter men driver på inflationen. Man satsar på våldsamma ökningar av offentliga utgifter. Det driver också på prisstegringen via budgetunderskottet. Har jag rätt, Kjell-Olof Feldt, när jag säger att detta under innevarande år kommer att närma sig 100 miljarder? Det är i så fall ett nytt rekord som sätts genom en socialdemokratisk politik. Slutligen: Vad man gör är att man omfördelar från yrkesverksamma till ej yrkesaktiva grupper. Det kan inte vara en riktig metod att bädda för avtalsrörelsen genom att dra åt svångremmen enbart för det arbetande folket.

Fru talman! Efter att ha hört statsrådet Feldts tal kan man konstatera att mycket av den mytbildning som socialdemokraterna gjorde sig kända för i valrörelsen fortsätter. Också en del av de skamgrepp som de då tog till kom till uttryck i anförandet. Det är beklagligt att så är fallet. Jag tänker på sådana påståenden som att den förra regeringen skulle ha haft en medveten strategi för att driva upp arbetslösheten och därmed göra löntagarna mjuka och pressa ner lönerna. Det är ett skamgrepp och en oförskämdhet emot kolleger i politiken att uttrycka sig på det sättet. Jag kan försäkra att den tidigare mittenregeringen gjorde sitt allra yttersta för att hålla arbetslösheten nere. Vi lever inte isolerade — och det vet Kjell-Olof Feldt givetvis lika bra som alla andra — utan vi lever i en värld med ekonomiska problem. Ett faktum är att antalet sysselsatta i landet ständigt ökade efter 1976. Men i valrörelsen kunde vi se hurusom Kommunalarbetareförbundet gick ut med stora, braskande annonser för att bygga under för en socialdemokratisk seger, där man talade i termer som innebar att antalet sysselsatta kvinnor skulle ha minskat. I själva verket har antalet kvinnor i yrkesarbete sedan 1976 ökat med 200 000. En medveten politik och en satsning på statligt stöd till kommuner och landsting är vad som har lett fram till den situationen. Detta var vår strategi. Nils Åsling, som är antecknad på talarlistan och skall tala senare, kommer självfallet att utveckla de här frågorna, men jag vill dock peka på att vad Kjell-Olof Feldt glömde att berätta när han talade om industrins situation, det var att en strukturomvandling var alldeles nödvändig att genomföra när vi trädde till 1976. Det var underlåtenhetssynder av stor omfattning som ledde fram till att man fick lov att inrätta en s.k. akutmottagning. Och kom ihåg att det mycket ofta, för att inte säga alltid, var socialdemokrater som gick i spetsen för uppvaktningarna om pengar till förlustföretag! Sådan var verkligheten, Kjell-Olof Feldt. Jag skall återkomma till några frågor om barnfamiljernas situation i nästa replik.

Fru talman! Det är för omänskligt att Kjell-Olof Feldt skalli en replik svara fyra motdebattörer samtidigt, men jag tillåter mig ändå att ställa tre frågor till diskussion. Det har att göra med tolkningen av de ekonomiska sammanhangen. Låt oss först se på frågan om den inhemska konsumtionen och den påstådda nödvändigheten av att hålla tillbaka den, vilket Kjell-Olof Feldt mycket tydligt har gett uttryck för i den intervju i Financial Times som jag åberopade tidigare. Vi är väl tveksamma inför den tolkningen. Jag har nämligen framför mig här statistiska centralbyråns och konjunkturinstitutets försörjningsbalanser, och de visar att det har skett en nedgång, eller åtminstone en stagnation, både i konsumtionen och i den allmänna inhemska efterfrågan, medan däremot exporten av varor och tjänster till fasta priser har ökat — jag tänker då på åren med borgerlig regering. Det förefaller snarare som om den arbetarfientliga och löntagarfientliga politiken, som har hållit tillbaka konsumtionen, har varit en av de mest verksamma krisfaktorerna. Är det då korrekt att fortsätta på den linjen? Den andra frågan jag vill ställa till diskussion sammanhänger med att finansministern säger att man med hjälp av bl.a. devalveringen och andra, icke närmare angivna stimulanser skall kunna få fart på industriinvesteringarna. Men är nedgången i industriinvesteringarna bara en konjunkturfråga? Har det inte snarare mer och mer blivit så att detta är ett strukturellt problem? Har inte den svenska kapitalismen — som är en övermogen och gammal kapitalism — kommit till det stadiet att den är väldigt multinationell, att den mer och mer lever på sina utländska investeringar och att dess ”beteende” nästan automatiskt leder till en sorts undergrävande av valutan? Är det inte detta som har nödvändiggjort de serievisa devalveringarna på senare år? Den tredje frågan jag skulle vilja ta upp gäller exporten. Kjell-Olof Feldt säger där att förhoppningen är att efter någon tid få fart på exporten liksom på en hel del annat. Är det en särskilt realistisk förhoppning, med de signaler om fortsatt och rent av fördjupad depression som i alla organ som sysslar med internationella ekonomiska frågor och finansfrågor framhålls som de närmaste två årens framtidsutsikt? Är det inte också så att man under den tiden kan befara att det kommer motverkande faktorer, exempelvis andra valutamanipulationer från andra länder som också kan sätta hela den här historien i gungning? Är det inte också så att det även på detta område snarare är fråga om en strukturell brist i det svenska varusortimentet i industriproduktionen som man måste komma ifrån genom mer långsiktiga åtgärder? Allra sist vill jag bara beklaga att debattordningen inte tillåter mig att replikera på herr Tobisson. Hans anförande var det värsta exempel på förbrytelse mot nationalekonomisk logik jag i mitt liv har hört.

Ulf Adelsohn, som ju tycker om poetiska vändningar, talade om morgondimmorna över Arlanda och om att jag i detta töcken skulle ha vacklat omkring och upptäckt att vi behövde devalvera kronan med 16 96. Jörn Svensson har åtminstone en teori om att någonting har hänt på våra marknader och i vår industristruktur. Visserligen tycker jag att han är väl konspiratorisk när han ser ut över den internationella finansvärlden och talar om hur man där byggde upp spekulationen mot kronan, men ni måste ju blunda på båda ögonen och hålla för båda öronen för att inte inse att omvärlden för länge sedan hade bestämt sig för att den svenska kronan var rutten och devalveringsmogen, om den kan vara det på en gång. Under hela 1982, månad för månad, kämpade ni emot spekulationen. Vi fick kraftiga skärpningar av kreditpolitiken gång på gång, senast i juli månad, när ni försökte stoppa attackerna mot kronan. Då undrar Ola Ullsten vad utlandet egentligen skulle värdera i den svenska politiken. Han försöker skapa bilden av att man utomlands och i våra storföretag och banker fram till valet var utomordentligt nöjda med den svenska utvecklingen. Och vad är det då de skulle tycka vara bra? Jo, att man hade en regering som ville begränsa de offentliga utgifterna, som ville begränsa skattehöjningarna och som ville sanera statsbudgeten. Det låter som en något blek kopia av Milton Friedman. Det är en riktigt borgerlig politik: Skär ned välfärden och sänk skatterna för de rika, så droppar det ner på de fattiga i nästa årtionde! Nu tycks inte Lars Tobisson vara så där helt entusiastisk över mittenregeringens bedrifter vad gäller statsbudgeten. Men vad var det utlandet såg? Det här var intentioner och avsikter, men vad såg utlandet för resultat? Jo, ett land som försämrat sin utlandsställning med över 30 miljarder på ett år, som mer och mer levde på en subventionerad industri, ett land som hade den sämsta industriutvecklingen bland OECD länderna. Kunde någon förvånas över att man blev tveksam inför att den situationen skulle hålla? Observera att den borgerliga valrörelsen inte skapade något ökat förtroende för kronan. Jag påstår inte heller att ni försvagade kronans ställning, men det fanns ingenting i politiken som visade att den skulle vända industrins katastrofala utveckling. Ni försökte inbilla folk att om man inför karensdagar och stoppar utbyggnaden av daghemmen, då stärker man industrin. Jag har inte träffat en enda industriman som har upplevt att sambandet ligger till på det sättet. Fru talman! Valet att göra en så kraftig devalvering skedde givetvis under stor vånda för oss som måste fatta beslutet. Men vi såg det, i det läge som rådde i början av oktober, som det enda möjliga alternativet, dessutom det enda alternativ som innehåller en möjlighet — alla andra alternativ innehåller bara risker. Hade inte läget varit så desperat som det i själva verket är, så hade naturligtvis också vi velat ha större handlingsfrihet i valet av alternativ — på det sätt som fortfarande var möjligt våren 1981. Men utvecklingens gång ledde till att det ena alternativet efter det andra bara försvann, och till slut kvarstod de här båda. Men fortfarande är det så, som jag sade i mitt första anförande, att det går att förena en åtstramning via en devalvering med en offensiv politik som stimulerar industrin — under förutsättning att effekterna slår igenom på kostnader och konkurrenskraft. Det var krisprogrammets budskap. Att vrida om efterfrågan så att den leder till svensk produktion och svensk sysselsättning — det är detta som ger oss en chans att ta oss ur det här läget. Det är också en annan anklagelse som helt missar målet. Det är klart att vi aldrig hävdar att en devalvering är ett led i kampen mot inflationen. Någonting så dumt skulle vi aldrig drömma om att uttala. Men här gör man gällande att vi nu skulle vara överraskade över att en devalvering leder till en inflation. Förvisso gör den det. Det är det som gör instrumentet farligt och svårhanterligt. Det krävs stor kompetens och stor målmedvetenhet för att man skall kunna lyckas. Men när vi valde detta alternativ så var det därför att det var den enda metod som skulle göra det möjligt att med minsta tänkbara skada för vårt land förhindra en annars — såvitt vi kunde se — katastrofal utveckling. Därför är det helt grundlöst att säga att inflationen nu skulle innebära att vi eftersätter mål för vår ekonomiska politik. Vi tvingades välja devalveringen för att snabbt skapa andra förutsättningar för industrin. Men devalveringen i sig medför inget hinder för att man, när man gått igenom den inflationsprocessen, bedriver en hård antiinflationspolitik. Vi skall försöka visa denna riksdag att det kommer en sådan politik när vi har gått igenom den här processen. Till Lars Tobisson vill jag säga beträffande konkreta besked: Lyssnade inte Lars Tobisson till statsministerns anförande, där han gick igenom det program som vi har redovisat? Om 14 dagar kommer ett antal propositioner med alla dessa besked. Jag fann det onödigt att ta kammarens tid i anspråk med att ännu en gång upprepa detaljerna i det programmet. Karin Söder är mycket upprörd över vad hon kallar för skamgrepp och oförskämdheter. Låt mig då returnera, Karin Söder, att det faktiskt är ett skamgrepp — ja, t.o.m. en oförskämdhet — att påstå, som Karin Söder gjorde, att socialdemokratin kommer att kalhugga Sverige för att vi vill försöka höja avverkningen till den nivå som svarar mot återväxten. Men jag tyckte det var så dumt att jag inte fann det värt att beröra annat än för att visa att moral i de här sammanhangen är en ganska tunn hinna, även hos Karin Söder. När vi har konstaterat hur det har stått till med den borgerliga politiken i fråga om sysselsättningen, så är det därför att det i finansplan efter finansplan, till dess ni fick lämna kanslihuset, beskrevs hur det var omöjligt att öka efterfrågan och sysselsättningen, för det skulle leda till mera inflation. Den berömda ”firman” Westerberg & Westerberg gjorde i olika sammanhang uttalanden om hur viktigt det var att skapa ett arbetsmarknadsläge som höll tillbaka lönekraven. Det är ett finare sätt, fru talman, att uttrycka att det behövs arbetslöshet för att få lugn på arbetsmarknaden. Vi anser detta vara en helt galen och felaktig metod. Till sist hinner jag bara säga några få ord till Jörn Svensson under den minut som jag har kvar av min taletid. Jag får återkomma — det blir tydligen en replikomgång till. Jörn Svensson har rätt i att det skulle vara fel väg, om man enbart valde att pressa ned konsumtionen. Men det är två led i denna politik, utöver att reallönerna sänks genom devalveringen. Det ena är att hemmamarknadsproduktionen i Sverige faktiskt gynnas. Helt plötsligt blir svenska varor mindre dyra än utländska, därför att importpriserna stiger. Det gör att konsumenterna både kan välja billigare alternativ och genom att ändra sin efterfrågan stimulera svensk produktion och svensk sysselsättning. Det andra, som inträffar på exportmarknaden, har naturligtvis också att E göra med att det stimulerar industrin med ett efterfrågetillskott. Det kan ta tid, och det är inte så lätt att genomföra, men i den delen riktas stimulansen åt det hållet. Ett tredje led, fru talman, är den investeringsoffensiv som vi kommer att redovisa för riksdagen den 10 november och som skall öka efterfrågan på en rad områden för att motverka nedgången i konsumtionen.

Fru talman! Jag har suttit och tänkt på hur publiken på valmötena hade reagerat om de tal som Olof Palme och Kjell-Olof Feldt har hållit här i dag hade hållits då i stället. Tänk om socialdemokraterna hade gått ut och sagt till de glada människorna på valmötena att det är nödvändigt att ni accepterar en kraftig reallönesänkning och kraftiga prisstegringar, annars kommer Sverige inte ur krisen! Allvarligt talat tror jag, Kjell-Olof Feldt, att valrörelsen då hade förlöpt på ett annat sätt. Kanske hade också valresultatet blivit ett annat. När jag lyssnade på Kjell-Olof Feldt försökte jag också att i all denna nationalekonomiska visdom hitta någonting politiskt att ta vara på, några Feldt-rop så att säga. Jag hittade två. Det ena borde lyda ungefär så här: Gärna lägre priser, men först en rejäl inflation. Det andra: Vi kanske måste stärka köpkraften om åtstramningen blir för hård, men först måste vi höja momsen riktigt rejält. Sedan menar Kjell-Olof Feldt att det är hans motståndare i denna debatt som talar motsägelsefullt! Jag hoppas givetvis jag också — för nationens bästa — att det här experimentet trots allt skall lyckas, att det skall bli så som både Olof Palme och Kjell-Olof Feldt har sagt: en engångsinflation och att allting sedan skall återgå till det bättre läge som vi hade under mittenregeringens tid. Men vad har jag egentligen för stöd för en sådan förhoppning? Det skall bli återhållsamma lönerörelser, säger Kjell-Olof Feldt. Det hade det behövt bli i alla fall. Och det underlättar inte för parterna på arbetsmarknaden om de får en 4-procentig reallönesänkning att tampas med. Jag hade kunnat hysa en sådan förhoppning, om jag hade trott att det skulle bli en kamp mot de budgetunderskott som Kjell-Olof Feldt talar så mycket om. Men det skall det inte bli, utan tydligen bara nya utgifter. Man behöver inte sjunga över ”Friedmans epistlar”, Kjell-Olof Feldt, för att inse att om man har stora underskott i statens budget måste man, just för välfärdens skull, faktiskt göra någonting åt det. Jag kunde ha haft vissa förhoppningar, om jag hade trott att man i detta läge skulle vara återhållsam med skattehöjningar, när man på så många andra sätt tänker snuva löntagarna på köpkraft. Men det skall ju bli skattehöjningar i stället. På vad har jag då att bygga min förhoppning om att det skall bli en engångsinflation? Jag tror att det blir flerårsinflation, dess värre. Jag är glad om Kjell-Olof Feldt får rätt, men jag tror att hans förhoppning är byggd på mycket lösan sand.

Herr talman! Statsrådet Feldt förklarade frånvaron av konkreta besked i sitt anförande med att hänvisa till vad Olof Palme sagt. Kjell-Olof Feldt ville inte besvära med en upprepning. Tyvärr var det så att statsministerns anförande i sin tur var en upprepning av regeringsförklaringen och innehöll inte heller det några konkreta besked. Nu är Kjell-Olof Feldt på defensiven och försöker göra gällande att det var spekulationer mot kronan som framkallade devalveringen. Glöm då inte att det här skall vara en ”offensiv” och ”kraftfull” satsning. Den består i att man avsiktligt har gjort kronan undervärderad och därmed framkallar en större prisstegring än vad som skulle vara nödvändigt. Kjell-Olof Feldt klagade över att vi borgerliga skulle ha sagt att politiken nu inte blir tillräckligt expansiv. Det är inte någon invändning som jag har fört fram — tvärtom! Vi får en åtdragning, en åtstramning, en svångrem för folket, men socialdemokraterna vill, sin ideologi trogna, se till att det blir ordentligt med svängrum för oss politiker.

Denna min tro bestyrks av en intressant bok som jag nyligen har läst. Den har grått omslag, heter ”Den bistra sanningen” och är författad av en socialdemokrat. Han skriver att det var djupt olyckligt att diskussionen om krisgruppsfrågorna — när Ingvar Carlsson 1981 föreslog införandet av karensdagar och besparingar på pensioner och barnomsorg, och där även Kjell-Olof Feldt var med i sammanhanget — så snabbt tystnade. Men nu måste den diskussionen återupptas, fortsätter han. Och så är det. Ju förr Kjell-Olof Feldt medverkar till att denne nye sakkunnige i hans eget departement får tillfälle att göra vad han skriver om, desto bättre kommer det att bli för Sveriges land.

Herr talman! Jag använde tidigare ett drastiskt uttryck, när jag sade att om man studerar de uttalanden som har gjorts om ökade pålagor på skogsbruket så kunde man befara att Sverige skulle kalhuggas. Mitt uttryck bygger på det förhållandet, att om allt vad som har sagts skall utföras så innebär det att man kommer att avverka mer än tillväxten i den svenska skogen. Det betyder att vi så småningom inte har någon skog. Men om jag får uppfatta Kjell-Olof Feldts uttalande som en dementi, dvs. att man inte kommer att genomföra alla dessa förslag, är jag glad över detta. Men jag uppfattade inte någon ursäkt för att man har sagt att vi haft en medveten strategi för att öka arbetslösheten, och jag beklagar att man inte kan visa den generositeten utan uppenbarligen fortsätter att hävda detta. Att devalveringen, som Kjell-Olof Feldt uttryckte det, kommer att göra det möjligt för industrin att stå på egna ben och att stänga akutmottagningen är ett påstående som faktiskt har dementerats ganska så omgående. Devalveringen har ju trots allt inte gett den effekt man önskat. Flera företag står i kö för att få hjälp, exempelvis SKF i Hofors. Andra stålverk finns också på den listan. Kjell-Olof Feldt sade också att det inte blir någon rekordinflation nästa år och att det är långt kvar till de borgerliga rekordsiffrorna. Jag hävdar att det kommer att bli en rekordstor inflation nästa år. När socialdemokraterna jämför med inflationen år 1981, så gör man nämligen det på en orättvis grund. Budgetåret 1980/81 hade vi en oljeprisstegring på 120 26, och det var den som ledde till den höga inflationen, inte regeringspolitiken. Regeringen hade ju inga möjligheter att påverka den. Det kommer alltså att bli en vida större inflation nästa år än den vi hade som följd av mittenoch trepartiregeringarnas politik. Låt mig sedan få fråga Kjell-Olof Feldt, som ändå är den i regeringen som har hand om penningpungen: Vad blir det för besked till barnfamiljerna? Anna-Lisa Hellsten, som är en ofta anlitad expert, har sagt att devalveringen för en tvåbarnsfamilj innebär ökade utgifter med 400-500 kr. i månaden. Det är faktiskt ett mycket allvarligt avbräck för en barnfamilj. Det räcker inte, som aviserats, med 300 kr. i höjt barnbidrag om året för att kompensera detta. Det är sådana resultat av devalveringen som man måste komma åt. I sitt huvudanförande gjorde sig Kjell-Olof Feldt faktiskt skyldig till mycket motsägelsefulla påståenden. Först sade han att vi lånade pengar för att öka människors konsumtion. I nästa ögonblick klandrade han oss för att vi gjorde besparingar. Han måste ju bestämma sig för det ena eller det andra. Såvitt jag kommer ihåg fanns det ingenting i de socialdemokratiska alternativen som skulle ha inneburit en minskad konsumtion och därmed minskat lånebehov.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt tycker att jag är konspiratorisk i mina tolkningar. Jag tror inte att det är så. Det konspiratoriska svarar nog det internationella finanskapitalet för. När Labourpartiet kom till regeringsmakten i Storbritannien år 1964 skedde en liknande snabb och stor förflyttning av pengar ut ur landet, naturligtvis för att hota pundkursen. De stora europeiska centralbankerna beslöt då att rädda Wilson från att devalvera pundet. Man ordnade ett flöde tillbaka i utbyte mot vissa politiska eftergifter. Wilson skulle förplikta sig att exportera krigsflygplan till Sydafrika, vilket han gjorde. Han skulle också stödja västtyskt deltagande i NATO:s kärnvapenstyrka, något som han dittills hade varit motståndare till. Så går det till i den finansiella storpolitiken. Naturligtvis har inte det internationella finanskapitalet varit helt oberört av vad som hotade hända i det lilla Sverige i september 1982. Ibörjan av 1982 var perspektivet det att Mitterrand hade segrat i Frankrike och Papandreou i Grekland. Valutsikterna i Spanien tycktes redan då ge socialisterna den största chansen. Vidare var det en uppenbart realistisk prognos att Olof Palme skulle segra i Sverige, omgiven av hela den skräckpropaganda kring hans löntagarfonder som Svenska arbetsgivareföreningen hade matat fram. Naturligtvis är inte de internationella finanskretsarna oberörda av detta, och självfallet försöker de förhindra eller försvåra varje form av politik som går emot deras intressen. Det visar sig ju också av att deras institutionella företrädare i världen har gett sin mening om den statliga upplåningen till känna. De har direkt uppmanat den nya svenska regeringen att skära ned budgetunderskottet. Det är alltså att dirigera politiken här i Sverige, ett inkräktande på den nationella självbestämmanderätten. Detta är ingen konspiration, utan det är maktpolitiska realiteter.

Herr talman! På en punkt har Jörn Svensson obestridligen rätt. Den nationella självbestämmanderätten i Sverige har försvagats. Men orsaken till detta är bl.a. den man som för en liten stund sedan stod här i talarstolen och den borgerliga majoriteten i denna riksdag under tidigare år, som har förvandlat Sverige från ett land som kunde försörja sig självt till ett land som nu är beroende av en utlandsupplåning, som börjar ligga på 3 miljarder kronor i månaden. Det har försvagat våra möjligheter att själva välja alternativ i politiken. Det är det arv som vi skall förvalta efter sex borgerliga år och som kommer att prägla politiken och minska våra möjligheter att driva en politik där enbart vi själva väljer alternativ. Det måste också Jörn Svensson inse. Det går aldrig att resonera bort underskottet i våra utrikesbetalningar och det upplåningsbehov det skapar. Jag vill också säga till Jörn Svensson att det är riktigt att nedgången i den svenska industrins investeringar inte är något konjunkturellt fenomen, utan det är strukturellt liksom i många andra länder. Det är inget argument mot att försöka förbättra konkurrensläget och lönsamheten i industrin. Men det talar om att det inte räcker med den typen av generella åtgärder. Det kommer också att krävas en mycket medveten politik för att påverka industrins strukturutveckling, och vi kommer att föreslå riksdagen ett antal sådana instrument att arbeta med. Samma svar gäller egentligen också frågan om exportens försvagning och de kraftiga förluster av marknadsandelar som vi gjort. Det är inte enbart en fråga om att vi har ett högt kostnadsläge — det har vi haft länge — utan det är en rad faktorer som har försämrat våra konkurrensförutsättningar och som gjort att vi hamnat på den förlorande sidan i den internationella handeln. Det betyder att den industriella förnyelse som måste till också måste innebära en ny och bättre struktur, som gör oss bättre anpassade till att försörja oss själva. Ola Ullsten har tydligen smugit omkring på socialdemokratiska valmöten. Jag beklagar, man jag såg inte förutvarande utrikesministern där. Han såg där en massa glada människor som vimlade omkring. Det var mycket folk och faktiskt en god stämning. Det var det — Ola Ullsten har sett rätt. Men eftersom jag antar att jag var på något fler socialdemokratiska valmöten än Ola Ullsten vill jag tala om att samtidigt som denna stämning fanns, så mötte jag ett djupt allvar hos människorna. De var beredda på att framtiden skulle betyda kärva och hårda tag och uppoffringar. Jag vill påminna om att vi faktiskt var det enda parti i den här valrörelsen som gick till val och talade om för folk att vi kommer att höja skatten efter valet, nämligen momsen. Det var en del som ansåg att detta var taktiskt oklokt, men vi ville tala om sanningen. Och vi var, såvitt jag vet, det enda parti som talade om att uppoffringar blir nödvändiga, om vi skall ta oss ur krisen. Vi talade om att sparandet sjunkit katastrofalt. Ni måste ställa upp med ett ökat sparande, sade vi till löntagarna. Detta angrep ni våldsamt och uppfattade det som ett uttryck för att vi ville plundra löntagarna när vi sade att dessa måste bidra till ett ökat sparande. Det är precis det som sker genom den politik vi för. Jag läste i dag en artikel i Svenska Dagbladet av chefredaktören herr Gummesson. Han var mycket bekymrad över att det inte var någon indignationsstorm i Sverige mot den socialdemokratiska regeringen och dess politik. Han uppmanade de borgerliga partierna att utnyttja den här debatten för att dra i gång den indignationsstormen. Ni har, såvitt jag förstår, gjort vad ni orkat med. Men om den inte kommit — och jag tror inte att den kommer - är det faktiskt för att folk känner igen oss socialdemokrater. Vi säger samma sak nu som vi sade i valrörelsen. Hur glad eller ledsen man sedan var över vad vi sade kan vi lämna därhän. Men vi mötte ett djupt allvar och en medvetenhet om att en socialdemokratisk valseger skulle innebära krav på betydande insatser och uppoffringar även från våra medlemmar. Sedan sade Ola Ullsten att han hoppas att devalveringen skall lyckas. Ja, det är litet andra tongångar än de som hördes i morse. Men om det är så, Ola Ullsten, att ni i folkpartiet hoppas att det här skall lyckas, så är det ett par saker som sades i inlägget i partiledardebatten som Ola Ullsten borde ta tillbaka. En sak är att Ola Ullsten beljög Sverige genom att säga att devalveringen är ett sabotage mot det nordiska samarbetet, att vi skulle ha vältrat över enorma problem och bördor på andra länder. Sanningen är att vi tänker ta på oss dessa bördor själva. Vad ni har stått och talat om hela dagen är ju just de bördor och uppoffringar som svenska folket får ta på sig. Jag tycker att det är oroande när svenska partiledare så enkelt faller in i en grov propaganda, som från visst håll utomlands i dag riktas mot den socialdemokratiska regeringen. Det gagnar i varje fall inte Sverige. Jag kan säga att den norske statsministern har fått uppmaningar från sina egna: Ta det litet lugnt, Kåre! Du överskattar enormt effekterna på Norge av den svenska devalveringen. Den direkta devalveringen mellan Sverige och Norge är 5,5 20 beroende på att båda länderna ligger i var sin korg. Analyser av läget beträffande den norska kronan visar att nettoresultatet för Norge, i förhållande till övriga länder i världen, antagligen blir att den norska kronan hamnar i ett bättre konkurrensläge. Det börjar man nu inse i Norge, och en del mera sansade stämmor gör sig hörda i debatten. Jag tycker att det är ytterst olyckligt om enkla vanföreställningar upprepas här i riksdagen. Dessutom vill jag säga att jag mådde litet illa när jag hörde Ola Ullsten mer eller mindre uppmana Europeiska gemenskapen att försvåra svensk pappersexport och koppla samman detta med vår devalvering. Jag vill berätta för Ola Ullsten att jag träffade företrädare för kommissionen i går. De gjorde klart att de såg det som mycket angeläget att man håller isär handelspolitik och valutapolitik. Det är dystert att en förutvarande utrikesminister på detta sätt mer eller mindre prissätter vitala svenska intressen. Det var dumt gjort, Ola Ullsten! Det är ju vad kommissionen i Bryssel försöker undvika. Det är klart att den europeiska pappersindustrin tar varje chans att komma åt den svenska. Men det här skall vi nog klara ut. Jag vill säga till Lars Tobisson att det finns olika sätt att svara på spekulation mot valutan. Ett sätt är att devalvera defensivt. Det gjordes i fjol. Det ledde till en månads lugn. Sedan var spekulationen återigen i gång. Ett annat alternativ är att göra en så pass offensiv devalvering att vi skapar lugn på valutamarknaden och därigenom får det utrymme för en genomtänkt och långsiktig politik som nu är nödvändigt. Det är det utrymmet vi har skapat genom att göra devalveringen större än vad en rent defensiv devalvering behövde vara. Men den är inte för stor eller för offensiv i förhållande till landets problem. Som jag sagt finns det inget land som ståtar med en så utomordentligt dyster utveckling som Sverige när det gäller 1970-talets andra hälft. Därför var den här devalveringen väl avvägd i förhållande till de problem som vi behöver lösa. Till slut, herr talman! Jag vet inte hur många gånger ordet svångrem har använts i den här debatten för att beteckna socialdemokratins politik. Men det skulle vara intressant att höra — det kommer ju fler borgerliga talare och förutvarande statsråd — att någon tog sig tid att förklara för svenska folket vad er politik skulle ha betytt om ni hade behållit makten. Vad skulle det ha betytt för svenska folkets levnadsstandard om ni genomfört den nedskärning av statsutgifterna med 25 miljarder kronor som ni har beslutat om här i riksdagen i våras? Jag undrar om ni eller någon annan tror att barnfamiljer, pensionärer, arbetslösa, sjuka och vilka det nu än är, som i dag är beroende av den offentliga sektorn, hade undgått att få mycket påtagliga sänkningar av sin standard och sin välfärd om ert program hade genomförts. När ni nu anser att ni har ett alternativ — vi har inte hört någonting om det i dag, men vi tänker ge er betänketid tills vi lägger fram våra propositioner -— vill jag att ni fullföljer det ni kallar besparingspolitik. Lägg fram era förslag om att skära ner statsutgifterna med 12 miljarder om året. Visa att det går att göra utan att vanligt folk drabbas av det. Det låter så lustigt när Lars Tobisson talar om det arbetande folket, som nu skulle drabbas av vår politik. Visa hur ni med era nedskärningar och den politik som skulle ha blivit er skonar medborgarna från effekterna av det ni skall göra! Och visa modet att fullfölja den politik som ni drivit i valrörelsen — det tänker vi göra!

Herr talman! Låt mig säga det med en gång: Olof Palme & Co. har grundlurat svenska folket. Man skulle kunna travestera Winston Churchill och säga att aldrig har så få lurat så många på så mycket. Svängrum i stället för svångrem, hette det, och inte ett ord i hela valrörelsen blev det om att svenska folkets levnadsstandard drastiskt skulle skäras ner. Det är f. ö. en händelse som ser ut som en tanke att de tre partier som slöt förra vårens skatteuppgörelse träffas för överläggningar just i dag. Således slipper socialdemokraterna att i dagens allmänpolitiska debatt diskutera de förändringar som måste till för att inte marginalskattereformen skall bli helt utgröpt av den chockhöga devalveringen och dess följder. Görs inga korrigeringar kommer inflationen att smyghöja skattetrycket med ca tre miljarder, vilket i så fall innebär att hela den planerade marginalskattesänkningen äts upp av inflationen. I och för sig förstår jag ganska väl att man inom socialdemokraterna inte är särskilt angelägen att i dag ta en öppen diskussion om skattereformen, klämd som man är mellan de ursprungliga löftena till mittenpartierna å ena sidan och en allt mäktigare och medveten Landsorganisation å den andra. Under de borgerliga partiernas sex år i kanslihuset sänktes både det totala skattetrycket och marginalskatten för medelinkomsttagarna. I och med regeringsskiftet förra månaden kommer vi inte under den närmaste treårsperioden att kunna fortsätta marschen ut ur högskattesamhället. I stället kommer vi att drabbas av en mängd nya skatter och avgifter, som till nöds skulle kunna accepteras, om det fanns en rimlig chans att de ledde oss ut ur krisen. Men i mångt och mycket kommer de i stället att motverka sina syften att få fart på Sverige. Det är meningen att momsen skall höjas med 2 70 i konsumentledet fr.o.m. årsskiftet, om nu inte duon Hermansson-Werner sätter käppar i hjulet för socialdemokraterna och röstar emot. Av dagens debatt framgår det att så troligen blir fallet. Det är angeläget att få veta hur regeringen tänker finansiera de fyra reformer som utlovades i valrörelsen och som också återkommer i regeringsdeklarationen. Tidpunkten för en momshöjning är sällsynt illa vald, och LO har också i denna fråga givit uttryck för sina farhågor i senaste numret av LO-tidningen genom att så riktigt skriva att en momshöjning skulle vara detsamma som att planera för ökad arbetslöshet. Vad kan man då säga om politiken att höja momsen? Jo, följande: ”Den här politiken har förkastats av en nästan enhällig opinion utanför regeringens kansli. Man befarar att den leder till ökad arbetslöshet, att den fördjupar lågkonjunkturen och försvagar industrin och att den försvårar nästa års avtalsrörelse.” Den som sade detta var Kjell-Olof Feldt när den borgerliga trepartiregeringen höjde momsen vid den urtima riksdagen för drygt två år sedan. Om vi alltså i dag beklagligtvis inte får reda på hur den slutliga marginalskattereformen kommer att utformas, måste jag ändå ta upp formerna för reformens finansiering. Det enda som därvidlag är beslutat är att finansieringen för 1983 är en höjning av arbetsgivaravgiften med 2 90. Skall arbetsgivaravgifter betala även 1984 och 1985 års marginalskattesänkningar, erfordras ytterligare 4 90 höjning, eller tillsammans med den halvprocentiga höjningen för arbetslöshetsförsäkringen sammanlagt 6,5 2, eller får vi en produktionsfaktorsskatt som alternativ? Vad kommer detta att resultera i? Jo, utan allt tvivel i en försämring av möjligheterna att vinna tillbaka marknadsandelar. Därmed motverkas direkt devalveringens syften. Andra skatter som regeringen avser att höja är förmögenhets-, arvsoch gåvoskatten. Hur mycket vet vi ännu inte. Senare i höst skall det komma en proposition i frågan. Ett vet vi emellertid, och det är att det inte är några stora pengar som man kan få in den vägen. Under nuvarande budgetår väntas förmögenhetsskatten inbringa 900 milj.kr., vilket skall jämföras med 40 miljarder i moms och 35 miljarder i skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse. Det blir alltså inte några stora pengar, men man tillfredsställer kanske alla dem som lider av den kungliga svenska avundsjukan. På köpet får man ökade svårigheter för de livsviktiga små och medelstora företagen, ökad kapitalflykt och förvisso icke önskad övergång till investeringar i improduktiva men hittills i huvudsak obeskattade objekt som konst, smycken och ädla metaller. Det värdesäkra lönesparandet — inte minst skattefondssparandet, dvs. sparandet i aktiefonder — har varit utomordentligt framgångsrikt. T. o. m. augusti månad i år hade det öppnats 1248 000 konton, varav 501 000 i aktiefondssparandet och 747 000 i banksparandet. Även om en del personer använder sig av båda sparformerna, kan man lugnt påstå att över en miljon svenskar använder sig av det värdesäkra lönesparandet. Det sammanlagda sparbeloppet är ca 11 miljarder kronor, och enligt gjorda undersökningar är en stor del av detta sparande ett nysparande. I våras hotade socialdemokraterna här i riksdagen med att det värdesäkra lönesparandet skulle avskaffas vid kommande årsskifte, om socialdemokraterna fick regeringsmakten. Skälen är naturligtvis inte särskilt svåra att förstå. Ju fler människor som upptäcker denna frivilliga, individuella och skatteförmånliga sparform, desto svårare blir det att vinna gehör för obligatoriska, kollektiva löntagarfonder utan någon som helst skatteförmån för den enskilde. Nu har emellertid socialdemokraterna delvis tänkt om och nöjer sig, åtminstone f.n., med att minska skatteavdraget med 10 procentenheter. Förutom att skattesparandet varit och är värdefullt för den enskilde spararen, har sparformen haft en påtagligt positiv verkan på svenskt näringsliv, något som också återspeglas i en bättre fungerande aktiemarknad. Det verkliga aktiesparandet tog inte riktig fart förrän häromåret, då skatteavdraget höjdes från 20 96 till 30 26. När nu procentsatsen kommer att återställas till 20 96, får vi hoppas att nysparandet i denna form inte kraftigt minskar till förfång för näringslivet. Det förefaller som om vi får betrakta ändringarna i villkoren för skattesparandet som ett provisorium i väntan på andra sparstimulerande åtgärder som, enligt socialdemokraterna, är fördelningspolitiskt bättre motiverade. Om det skall bli ett ökat generellt sparavdrag som tidigare föreslagits eller något annat, frågade jag finansminister Kjell-Olof Feldt om i förra veckan. Jag fick inget besked då — jag har kanske mer tur i dag, om nu LO har haft tillfälle att tycka till i frågan. I våras vidtog mittenregeringen med stöd från moderata samlingspartiet en del besparingsåtgärder, som minskade de statliga bidragen till kommuner och landsting. Enligt budgetpropositionen motsvarade besparingsåtgärderna ett utdebiteringsbehov på 70 öre för landstingen och 45 öre för primärkommunerna. Staten stjäl kommunernas pengar, hette det då från socialdemokratiskt håll. De borgerliga partiernas representanter i kommunförbundens styrelser har beräknat att de genomförda och förebådade åtgärderna på valutaoch skatteområdena motsvarar krav på kommunala skattehöjningar på minst 1:50 — en mer än dubbelt så stor stöld som i våras alltså. Till yttermera visso har den nye civilministern klart deklarerat att socialdemokraterna står fast vid sitt gamla krav att den kommunala sektorn skall tillåtas växa med 2 90. Hur man skall gå till väga är ännu inte klart. Skall beslutet från i våras, liksom fallet kommer att bli med karensdagarna, rivas upp för att bana väg för den utlovade volymökningen, eller kommer man att gå fram på andra vägar? Hur som helst är det mycket bråttom om besluten från i våras skall rivas upp, men det är väl att hoppas för mycket att besked skall lämnas under den allmänpolitiska debatten. Kommer regeringen att sätta hotet om en så stor volymökning i verket, blir följderna ofelbart kännbara för skattebetalarna. Reaktionen lär inte utebli — om inte förr så vid 1985 års val. Så där litet i förbifarten kommer man att införa skatt på videoutrustning och kanske också en båtskatt. Skattelättnaderna på utdelningsinkomster från aktieutdelningar, som maximalt varit 2 250 kr., skall slopas. Detta är beklagligt, eftersom de varit ett steg i rätt riktning mot avskaffandet av dubbelbeskattningen på aktier. Hur det blir med den s.k. övervinstbeskattningen på vinstgivande företag ligger än så länge i vida fältet. Ur alla andra synpunkter än avundsjukan måste det vara helt förkastligt att straffbeskatta de välskötta och lönsamma företagen, när alla gjorda undersökningar visar att det är de vinstgivande företagen som investerar och skaffar nya jobb. Kommer vi att få en höjd bolagsskatt, eller hur blir det, herr finansminister? Nu ser jag att finansministern har avlägsnat sig, vilket jag tycker är både förvånande och upprörande. Har vi en allmänpolitisk debatt med ett avsnitt som berör ekonomin, kan man självfallet förvänta sig att finansministern skall vara närvarande och kunna svara på de frågor som ställs. Gårdagens oro på börsen, med mycket omfattande kursras, kan knappast tillskrivas hotet om en eventuellt höjd bolagsskatt utan beror huvudsakligen, åtminstone enligt dagens morgontidningar, på ett rykte om en skärpt reavinstskatt på aktier. Även om trovärdigheten för finansministerns dementier något devalverats på sistone, skulle det nog vara värdefullt om Kjell-Olof Feldt ville lämna ett klart och otvetydigt besked att någon sådan reavinstskärpning inte kommer. Han är inte närvarande, men han kanske nås av budskapet och har då som statsråd rätt att gå in i debatten när han vill vid ett senare tillfälle. F. ö. skall det bli intressant att se om de tidningar som den senaste tiden för en nyfiken läsekrets talat om hur mycket rikare den och den kändisen blivit på höstens kursuppgång nu också bekantgör hur mycket vederbörande förlorat på gårdagens börsras. Jag noterade inledningsvis att såväl det totala skattetrycket som marginalskatten för en medelinkomsttagare minskat sedan de borgerliga partierna fick majoritet i riksdagen. Skatternas andel av vad svenska folket jobbat ihop under ett år, den s.k. bruttonationalprodukten, var 41,4 90 år 1970. 1977 var den uppe i 51,4 96 och beräknas under innevarande år ha sjunkit till 49,4 90. Ett kraftigt skärpt skattetryck under den socialdemokratiska regeringstiden alltså och därefter en nergång. Samma utveckling kan spåras när det gäller arbetsgivaravgifterna. Från 1970 till 1977 steg dessa avgifter från 11,9 till 32,1 Zo — sedan dess har de legat i stort sett stilla. En industriarbetares marginalskatt var 41 90 år 1970, 63 96 år 1977 och förra året 58 20. De av den socialdemokratiska regeringen hittills genomförda och aviserade åtgärderna på det ekonomiska området kommer att vända den nergång av skattetrycket som vi har haft under de gångna sex åren. För 1983 är det mer än troligt att skattetrycket ökar med minst två procentenheter, dvs. lika mycket som de borgerliga regeringarna lyckades sänka trycket under sina regeringsår. Denna utveckling är djupt oroande. I sin exposé över den svenska ekonomin beskrev Kjell-Olof Feldt hur industriproduktionen gått ner och marknadsandelar förlorats. Han aktade sig emellertid väldigt noga för att ange några av de verkliga orsakerna till vår försämrade konkurrensförmåga. Karin Söder har redan påtalat bristen på strukturomvandling. Andra orsaker är att vi helt enkelt vid mitten av 1970-talet beviljade oss för höga lönestegringar samtidigt som vi hade den största frånvaron från arbetet. Det går självfallet inte i längden att bevilja oss själva högsta löner och kortaste arbetstid. Så mycket duktigare är vi inte än människorna i andra länder. 1980 års konflikt på arbetsmarknaden kostade landet miljarder och hjälpte sannerligen inte till att bevara våra marknadsandelar. Jag beklagar ånyo, herr talman, att finansministern inte är kvar här och kan svara på de frågor jag har ställt till honom.

Herr talman! Det är betecknande för situationen i världsekonomin att Europeiska gemenskapen nyligen i sin årsrapport räknat med en så låg tillväxt inom Gemenskapen som 0,3 76 innevarande år och 1,1 2 för nästa år. Det är också intressant att notera, med tanke på Gemenskapens stora betydelse för svensk ekonomi, att rapporten i övrigt pekar på de växande svårigheterna att få samordning i den ekonomiska politiken mellan Gemenskapens medlemsländer. Trots oron internationellt borde vi inte här i landet vara alltför pessimistiska beträffande framtiden. Under ett par år har inflationen pressats ned med 5 90. Innevarande budgetår har vi äntligen åstadkommit ett klart trendbrott när det gäller budgetunderskottets andel av bruttonationalprodukten. Vi har en bred uppgörelse om skattepolitiken. Men i ett slag har detta scenario förändrats radikalt. Det målmedvetna arbetet att pressa tillbaka inflationen är spolierat, eftersom devalveringen ju föder en inflation som med all säkerhet kommer att överstiga 12 — 13 96 för nästa år. Grundvalarna för skattereformen har raserats. Devalveringen fick dessutom en sådan dimension att det, såvitt man i dag kan bedöma, är ytterligt svårt för svenskt näringsliv att utnyttja de möjligheter som borde föreligga till sänkta priser för svensk export. En internationell opinion är på det klara med att devalveringen till allt väsentligt var en konkurrensdevalvering. Om svenska företag utnyttjar devalveringen till att öppna priskrig t.ex. beträffande pappersprodukter och stål är risken stor för repressalier från andra länder. Det finns alltså anledning att uppmana svenska företag att inte göra ont värre och störa våra handelsrelationer genom att okritiskt medverka till en prispolitik på exportmarknaderna som skulle uppfattas som ovänliga handlingar. Den fråga jag skulle vilja ställa här till finansminister Kjell-Olof Feldt är om man från regeringens sida är medveten om de risker man löper med sina upprepade uppmaningar till svensk industri att sänka priserna på exportmarknaderna. Det finns förvisso områden där man kan göra detta utan att riskera repressalier, men dessa är dess värre mycket begränsade. Regeringen bör alltså sluta med sina uppmaningar i den här vägen och låta näringslivet, som har nära och direkta kontakter med marknaderna, avgöra vilken prispolitik man skall föra. Handelspolitiskt är devalveringen en katastrofal omdömeslöshet. Industripolitiskt kan den naturligtvis vara intressant, men bara under den bestämda förutsättningen att tillväxten i världsekonomin tar fart. Det är nämligen mycket diskutabelt om det finns förutsättningar att erövra marknadsandelar från andra utan en tillväxt i världsekonomin. Detta är naturligtvis en öppen fråga liksom hur devalveringen kan komma att öka svenska underleverantörers marknad när det gäller t.ex. komponenter till svensk verkstadsindustri. Blir nettobehållningen på längre sikt bara en ökad inflation så har också ur industripolitisk synpunkt devalveringen blivit ett stort misslyckande. Framför allt är emellertid devalveringen en katastrof för trovärdigheten vad gäller den socialdemokratiska politiken. Under hela valrörelsen talades det om den utsträckta handen, om viljan att bryta upp från blocktänkandet. Socialdemokratin har med sitt handlande efter valet bränt broar och stängt dörrar. Därmed har man också när det gäller den ekonomiska politiken från den nya regeringens sida gjort sig i generande omfattning beroende av vänsterpartiet kommunisterna. De fyra s.k. vallöftena var en tunn och bräcklig kuliss, bakom vilken man dolt en politisk strategi, som cyniskt räknat med stora reallönesänkningar utan hänsyn till de sämst ställda befolkningsgrupperna. Kjell-Olof Feldt har här i dag upprepat vad han tidigare sagt: Man var tvungen att vidta de här åtgärderna för att betala räkningarna från de borgerliga regeringarna. Men då tillhör det faktiskt bilden att den socialdemokratiska oppositionen då, dvs. före valet, i fråga efter fråga hade mera långtgående krav och krävde större insatser, med ökade kostnader som följd, än vad regeringen föreslog. I klartext sagt är det ju den räkningen, räkningen för de socialdemokratiska vallöftena och överbuden, som vi nu skall betala. Socialdemokratins vårdslösa sätt att hantera ekonomiska realiteter åstadkom den spekulation mot kronan som sedan blev regeringens motiv för devalveringen. Den socialdemokratiska regeringen har förvisso gjort en sällsynt olycklig start. Sett från alla synpunkter präglas den av oskicklighet och ett bristande sinne för proportioner och ekonomiska realiteter. Jag har i en debatt häromveckan här i kammaren med finansminister Feldt krävt ett besked om hur socialdemokatrin tänker klara löftet till pensionärerna om värdesäkring av pensionerna. Det tillhörde de frågor man verkligen lyfte fram i valdebatten och är ett av de fyra famösa vallöftena. Kjell-Olof Feldt gav häromveckan det lakoniska beskedet att vallöftet står fast. Pensionärerna kan vara trygga, pensionerna skall värdesäkras. Gäller detta löfte också i dag? Det är den fråga jag skulle vilja rikta till finansminister Kjell-Olof Feldt, även om han just nu händelsevis inte sitter i sin bänk. I Stockholms-Tidningen för i går berättas att regeringen har haft sin första större genomgång av vad värdesäkringslöftet innebär. Det heter där: ”Flera statsråd uttryckte då stor tveksamhet inför ett genomslag som ger ATP pensionärer 5-6 gånger mer än folkpensionärer”. Tillhör Kjell-Olof Feldt den grupp statsråd som i detta rådslag uttryckte stor tveksamhet? Med devalveringen och det nya inflationstrycket har ju socialdemokratin gjort sitt löfte ännu mer besvärande. Med andra ord: Är det enligt den socialdemokratiska filosofin en riktig fördelningspolitik att ge ATP pensionärerna fem, sex gånger mer i kompensation än folkpensionärerna och öka spännvidden mellan de sämst ställda och dem som har en hygglig standard? Med tanke på att den här frågan spelade en så central roll i valrörelsen borde ett klarläggande omgående komma. När socialdemokratin nu söker leda i bevis att devalveringen är en produkt av en långsiktig strategi verkar detta inte särskilt övertygande. Detta visar redan det faktum att man i sina fyra vallöften inte ens insett de förödande fördelningspolitiska effekterna av den nya ekonomiska politiken. Nu ligger emellertid den socialdemokratiska ekonomiska politiken fast. En devalvering är en oåterkallelig åtgärd. Man kan naturligtvis beklaga att socialdemokratin på det här sättet spolierar vad som under senare år uppnåtts i den ekonomiska politiken: trendbrotten i utgiftspolitiken, inflationsdämpningen, viljan till samförstånd om en skattereform, etc. Den fråga som anmäler sig är naturligtvis: Vilka är då alternativen? Hur kommer oppositionen att agera? Jag tror det är synnerligen angeläget, inte minst inför en häpen internationell opinion, att man från oppositionens sida fortlöpande kritiskt granskar den socialdemokratiska helomvändningen. Men ännu betydelsefullare är självfallet att man från oppositionens sida är beredd att presentera ett alternativ. Kjell-Olof Feldt efterlyste nyss ett sådant. Han kan vara förvissad om att det kommer. Alternativet kan inte vara byggt på någon annan bas än den ekonomiska politik som mittenregeringen med växande framgång genomförde. Arbetet med att pressa tillbaka de offentliga utgifternas andel av BNP måste ha högsta prioritet. Sparåtgärderna måste emellertid ha en rimlig fördelningspolitisk profil. Från centerns sida kan vi självfallet inte acceptera den fördelningspolitik som socialdemokraterna nu gör sig till förespråkare för t.ex. när det gäller kompensationerna till pensionärerna. En viktig hörnsten i alternativet till den ekonomiska politiken är naturligtvis tilltron till att parterna på arbetsmarknaden skall ha tillräcklig insikt i de samhällsekonomiska sammanhangen och ett tillräckligt starkt engagemang för att acceptera en nödvändig stark återhållsamhet. Där bygger vårt alternativ på tilltron till organisationerna mer än vad socialdemokratins alternativ innebär. Devalveringen är ju, som den nu har utformats, egentligen ingenting annat än att bakvägen etablera en benhård inkomstpolitik som förutsätter en facklig underkastelse av det politiska spelet. I vårt alternativ skall vi lägga stor vikt vid förutsättningarna för industriell förnyelse. Men inte heller detta klarar man genom att skapa något temporärt och sektoriellt drivhusklimat som man gör med en överdimensionerad devalvering. Förnyelsen skapar man bara genom en stabil och målmedveten ekonomisk politik där alla tillväxtbefrämjande faktorer får spela sin roll, inte genom att skapa övervinster i någon bransch som sedan skall sugas upp och motivera nya restriktioner och nya påfrestningar för hela näringslivet. När man från näringslivets sida, i varje fall från någon företrädare, applåderar devalveringen borde man också komma ihåg att den leder till ökat samhällsingripande i företagen och i företagens ekonomiska miljö. Socialdemokraterna har slagit in på en väg som ger motiv för ökade och sannolikt långtgående ingrepp i marknadsekonomin. Omläggningen av den ekonomiska politiken har alltså långt vidare aspekter än vad debatten hittills har avslöjat. Trots att jag nu kan konstatera att även finansministerns portfölj har lämnat kammaren vill jag säga att det var med stort intresse som jag åhörde finansminister Feldts deklaration beträffande regeringens näringspolitik. Han tänker inte ha någon s.k. akutmottagning. Det är bra. Mittenregeringen stängde den så snart vi hade övervunnit sviterna av den kostnadsexplosion 1975-1976 för vilken socialdemokratin bar huvudansvaret. Kjell-Olof Feldt är emellertid efter alla uttalanden i den här riktningen skyldig svenska folket och kammaren ett mer preciserat besked. Vi har här i landet subventioner till näringslivet bara på tre områden. Det kan vi vara stolta över — internationellt sett är det respektingivande. Vi har subventioner av regionalpolitisk karaktär som stöd till eftersatta regioner, äldrestöd för att hindra tekoindustrins totala utslagning och stöd till finansiering av exportkrediter för att hävda vår internationella marknad. Vad är det nu som socialdemokratin tänker avveckla? Hittills har socialdemokraterna alltid och så sent som i den just timade valrörelsen krävt ökat stöd och mer insatser på en rad områden. Jag gratulerar förvisso regeringen till uppvaknandet!

Herr talman! Låg mig börja med ett citat från LO-ordföranden Gunnar Nilsson. I ekot i radion den 3 oktober, två veckor efter valet, sade Gunnar Nilsson: ”Enbart vetskapen om att man begränsar prisutvecklingen är en tillgång i avtalsrörelsen.

Man kunde då ha väntat sig åtminstone någon kritisk kommentar från LO-ordföranden beträffande det faktum att den socialdemokratiska regeringen så snabbt och så drastiskt hade kommit Gunnar Nilssons förhoppningar om en lägre inflationstakt på skam. Men så blev det inte. Gunnar Nilsson och hela LO-ledningen ordnade snabbt in sig i ledet. Löntagarna var tvungna att acceptera en fortsatt reallönesänkning, hette det. Devalveringen måste godtas av solidaritetsskäl, och någon kritik mot den snabbt stigande inflationstakten avhördes inte. Detta säger i varje fall någonting om LO-ledningens partipolitiska följsamhet till det socialdemokratiska partiet. Annars fanns ju goda förutsättningar för den förhoppning om en inflationstakt på bara 5,5 96 som LO-ledaren gav uttryck för den 3 oktober. Den tidigare regeringen hade nämligen lagt grunden för en avtagande inflation. Efter att 1980 ha noterat en mycket hög inflationstakt kunde vi under förra året, 1981, krypa ner under tioprocentsstrecket, ochi september i år var vi nere i en årlig inflationstakt på under 8 96. En del av den sjunkande inflationstakten var en följd av den lägre världsinflationen, men också den tidigare mittenregeringens ekonomiska politik lade delvis grunden för en lägre inflationstakt i Sverige, som innebar att vi faktiskt för omväxlings skull hade en lägre inflation i Sverige än i genomsnittet av de europeiska industriländerna. Det fanns alltså goda förhoppningar om att inflationen under de kommande åren skulle stanna under omskrivna 5,5 9. Socialdemokratin kritiserade ju tidigare centern och folkpartiet för den höga inflationstakten. I vintras kunde man på bussarna finna propagandaplakat från LO, där det stod: När var inflationstakten högre i Sverige? Jag vet inte om LO kommer att använda sina pengar till att sätta upp sådana plakat på bussarna i Stockholm denna vinter. Det vore emellertid befogat. Sanningen är den att vi under de senaste åren lyckades komma ner i en lägre inflationstakt och att den positiva utvecklingen i fråga om inflationen fortsatte ända fram till den 19 september i år. Den nya regeringens åtgärder bryter dramatiskt denna positiva utveckling. Man förutspår nu en inflationstakt under 1983 på 12 20, och det är uppenbart att kombinationen av den stora devalveringen och den tilltänkta momshöjningen kommer att innebära att Sverige under flera år framöver kommer att ha en högre inflationstakt än omvärlden. Det innebär självfallet i sin tur att kostnadsutvecklingen kommer att vara ogynnsam för de svenska företagen, sett i ett internationellt perspektiv. Herr talman! Inflationen har även negativa sociala verkningar. Olika undersökningar visar att en hög inflation slår hårt mot de svaga i samhället. I första hand människor med stora förmögenheter, placerade i fast egendom, har möjlighet att kompensera sig för en hög inflation, medan vanliga löntagare och hyresgäster blir de stora förlorarna i en inflationsekonomi. Det kan alltså med goda skäl hävdas att den inflationspolitik som socialdemokraterna nu har slagit in på har sin udd riktad mot de svaga i samhället. Det var Olof Palmes argument mot den av den tidigare regeringen genomförda devalveringen. Jag använder orden ”har sin udd riktad mot de svaga i samhället”, eftersom Olof Palme begagnade det ordvalet, när han kommenterade den av den tidigare regeringen genomförda devalveringen. Mot den bakgrunden vill jag fråga: Är det bara små devalveringar som har sin udd riktad mot de svaga och fattiga i samhället? Om man tar till ordentligt och gör devalveringen riktigt stor, blir devalveringspolitiken då mer socialt acceptabel? Ja, herr talman, vi har onekligen fått se mycket av hyckleri och tvära lappkast i den socialdemokratiska argumentationen på senare tid. Regeringen planerar en höjd moms från årsskiftet med åtföljande problem för den del av näringslivet som tillverkar för hemmamarknaden och för handeln. Förslaget om en höjning av momsen med 2 96 från årsskiftet skall ses mot bakgrund av de många löften om kostnadskrävande åtaganden som framfördes av det socialdemokratiska partiet i valrörelsen. På nästan varje utgiftsområde var det någon socialdemokratisk talare som var beredd att lova ytterligare insatser. Och det är förvisso många grupper och organisationer som häckar utanför kanslihuset för att se till att den nya regeringen infriar alla sina vallöften. Från folkpartiets sida deltog vi inte i den här löfteskarusellen. Vi lovade inga nya kostnadskrävande reformer, helt enkelt därför att vi visste att vi skulle inte komma att ha ekonomiska resurser att genomföra dem före 1985. Den ansvarsfulla linjen kommer vi att fullfölja. Det innebär naturligtvis inte att vi anser att samhället inte har några brister, men vi vet att huvuduppgiften för de politiskt ansvariga under alla omständigheter kommer att bli att klara obalanserna i svensk ekonomi och att det bara kan ske om man sparar på privat och offentlig konsumtion för att få pengar att bygga ut vår industrikapacitet och få ner underskotten i bytesaffärerna och i statsbudgeten. Det är genom att spara för framtiden, dvs. att investera i nya anläggningar, nya maskiner och ny teknik och därigenom skapa förutsättningar för nya jobb, mer export, ökade statsinkomster och ett mindre budgetunderskott, som vi kan minska utlåningsbehovet både här hemma och utomlands. Vi befann oss på rätt väg också när det gäller våra samlade bytesrelationer med utlandet. Detta kunde delvis föras tillbaka på devalveringar som genomfördes under de icke-socialistiska regeringarnas tid, och som Olof Palme tidigare i dag tillät sig att kalla misslyckade devalveringar. Låt mig påminna om att devalveringen 1977, som socialdemokraterna med Kjell Olof Feldt i spetsen gick emot, gav ett snabbare utslag i bytesbalansen än vad någon hade räknat med. Handelsbalansen svängde från ett underskott på 5 miljarder 1977 till ett överskott 1978 på 5 miljarder. Devalveringens snabba positiva effekt på handelsbalansen den gången sammanhängde självfallet med att vi då hade en outnyttjad kapacitet i exportindustrin, att det skedde en omfattande produktion på lager och att man, när prisrelationerna blev förmånligare tack vare devalveringen, snabbt kunde finna avsättning för ytterligare svensktillverkade produkter. Förhållandet var inledningsvis detsamma vad gäller 1981 års devalvering. Men här blev genomslaget i bytesbalansen mindre starkt, vilket delvis sammanhängde med att vi inte hade en så stor outnyttjad tillverkningskapacitet då som 1977. Under första hälften av det här året skedde dock en påtaglig förbättring av handelsbalansen med ett överskott på ca 3 miljarder kronor. Den positiva utvecklingen fortsatte under juli månad men bröts i augusti. Vi hade dock fortfarande anledning att räkna med ett icke obetydligt överskott i handelsbalansen under 1982 och därmed en betydande förbättring jämfört med 1981 och 1980. I jämförelse med 1980 rör det sig om en beräknad förbättring i storleksordningen 10-12 miljarder. Denna förbättring av handelsbalansen skulle självfallet få motsvarande effekt på bytesbalansen, vars underskott i år — med de här utgångspunkterna — kunde beräknas stanna vid 13-14 miljarder kronor. Frågan är då: Hur kommer den av socialdemokraterna nu genomdrivna 16-procentiga devalveringen att påverka handelsbalans och bytesbalans? Det är uppenbart att den kortsiktigt kommer att bryta den positiva utvecklingen av handelsbalansen. Terms of trade försämras, och det är inte troligt att vii år kommer att märka någon volymuppgång utav exporten som kan motsvara försämringen i terms of trade. Vi har därför anledning att räkna med ett underskott i handelsbalansen under 1982 och en motsvarande försämring utav bytesbalansen, jämfört med tidigare prognoser. Nå, detta må vara. Avgörande blir ju, om vi på längre sikt har möjlighet att med devalveringen till stöd öka vår exportvolym. Att devalveringen ger ett utrymme för en ökad exportvolym är obestridligt. Samtidigt medför den i ett slag en försämring av tjänsteoch kapitalbalansen i storleksordningen 3 miljarder kronor. Om devalveringen skall bli varaktigt framgångsrik och medföra en faktisk förbättring av bytesbalansen, dvs. leda till ett lägre underskott än de 13-14 miljarder som vi med den tidigare regeringens politik hade anledning att räkna med, krävs alltså en mycket kraftig ökning av exportvolymen.

Om det målet kommer att nås blir naturligtvis beroende dels av utvecklingen av den internationella konjunkturen, dels av i vilken grad traditionella svenska exportprodukter kan finna nya marknadsandelar. Jag noterade att Kjell-Olof Feldt här i eftermiddags talade om att avskaffa underskottet i utrikesaffärerna. Det är en mycket hög ambition. Jag tror inte att den tidigare regeringen hade ambitionen att avskaffa underskottet i utrikesaffärerna. Däremot hade vi ambitionen att kraftigt minska det underskottet, och vi kunde visa på statistik från det här året som tydde på att vi var på väg i den riktningen. Om den nya regeringens ambitioner att avskaffa underskottet i utrikesaffärerna är realistiska får vi väl anledning att titta närmare på vid finansdebatten nästa år. Om vi skall kunna förverkliga ambitionen att kraftigt öka exportvolymen, krävs emellertid också ytterligare exportfrämjande insatser. Jag hade anledning att beröra det här något i en frågestund med statsministern i går, när vi diskuterade nackdelarna med att avveckla det nuvarande handelsdepartementet. Därvid påpekade jag att en av nackdelarna var att det skapade oklarhet om var huvudansvaret för de exportfrämjande insatserna skulle ligga. Jag vill gärna också här markera den betydelse jag tillmäter de insatser som görs av Exportrådet och av våra handelssekreterare på olika håll i världen. De är ett viktigt komplement till de exportsatsningar som exportföretagen själva gör. I denna verksamhet inryms analyser av nya marknader, information om regler och sedvänjor i tilltänkta nya exportländer som är av betydelse för exportföretagen och åtgärder för att underlätta för de små och medelstora företagen att nå ut på nya exportmarknader. I det sistnämnda avseendet har Exportrådet bl.a. praktiserat ett system som man kallar Den här typen av åtgärder prioriterades av de tidigare, icke-socialistiska regeringarna, och vi anvisade ytterligare resurser just för den verksamheten. Jag hoppas att den nya regeringen kommer att fullfölja de här ansträngningarna och att oklarheten i fråga om departementstillhörighet inte leder till att de exportfrämjande insatserna försvagas.

Herr talman! De borgerliga har här i debatten talat mycket om inflationen och dess verkningar. Karin Söder sade i sitt anförande att inflationspolitik alltid drabbar de sämst ställda, och det är väl ett helt riktigt konstaterande. Det är bara det att de borgerligas uppvaknande till den insikten förefaller litet senkommet. Det är sant att svångremspolitik inte kan drivas hur långt som helst. Till slut brister remmen. Detta är väl vad som nu har hänt efter sex år av borgerlig regeringspolitik, som har förts i strävan att åstadkomma en sund ekonomi — ett uttryck som använts av förutvarande socialministern. Ten allmänpolitisk debatt så sent som den 4 februari i år hävdade samma socialminister: ”Ambitionen i spararbetet har varit dels att göra rationaliseringar i administrationen utan att röra trygghetssystemen, dels att genomföra förändringar på ett sådant sätt att de får bäras av så många människor som möjligt för att minska bördan på var och en. För de grupper som har det sämst ekonomiskt har de generella förändringarna kombinerats med inkomstförstärkningar. Därför föreslås förbättringar för pensionärer med de lägsta inkomsterna och för handikappade.” Men uttalade ambitioner var tydligen en sak och praktiskt handlande en annan. För 1980 inledde den borgerliga regeringen sin sociala nedrustning — en nedrustning som inriktades just mot vitala delar av det sociala trygghetssystem som byggts upp under en lång följd av år. Angreppen riktades mot ATP och pensionernas värdesäkring, mot arbetslöshetsoch sjukförsäkringen och mot en rad andra viktiga sociala reformer. De som drabbats är de grupper som redan har en svag ställning i samhället, pensionärer, handikappade, sjuka, barnfamiljer och de arbetslösa. Den ekonomiska omfördelningen har nu gått så långt att en stor andel av de svenska hushållen har en inkomst som inte ens räcker till en levnadsstandard beräknad för existensminimum. Var femte barnfamilj befinner sig ekonomiskt under eller i farlig närhet av denna inkomstnivå. I Storstockholmsområdet är den ekonomiska verkligheten den att en genomsnittlig industriarbetarlön är otillräcklig ur försörjningssynpunkt för en normalfamilj som bor i en nyproducerad lägenhet. De senaste årens sjunkande reallöner och samtidigt kraftigt höjda matoch boendekostnader har fått som följd att allt fler hushåll som levt på marginalen nu hamnat under den ekonomiska nivå som är nödvändig för livets uppehälle, vilket f. ö. framgår av de av kommunerna redovisade ökade socialbidragsutgifterna. Konsumenternas köpkraft har minskat, vilket ökat effekten av prishöjningarna. Dessutom har matpriserna och hyrorna ökat i snabbare takt än alla andra varors priser. Jag lämnar bostadskostnaden därhän, då den kommer att tas upp i ett senare inlägg i debatten, och koncentrerar mig på den andra viktiga utgiftsposten: maten. Priserna på våra baslivsmedel har ju, bl.a. på grund av slopade subventioner, ökat i allt snabbare takt. Enbart hittills i år har priserna på baslivsmedlen höjts med 15,3 96. Detta skall då jämföras med den allmänna konsumentprisutvecklingen, som under samma tid ligger på 8,2 20. Prishöjningen på baslivsmedlen är nära dubbelt så stor som det totala levnadskostnadsindex. Om jämförelsen görs sedan 1980, kan vi konstatera att baslivsmedlen har höjts med 50 96 medan indexhöjningen stannat på 31 0 — en skillnad på 20 96. Till detta skall läggas att ökningen av priserna på dagligvaror och övriga livsmedel under samma tid ligger åtskilligt över indexhöjningen. För de ekonomiskt svaga hushållen får denna utveckling dubbla ekonomiska effekter, då de tvingas använda en större andel av sina inkomster för inköp av dagligvaror och baslivsmedel. Och det är allvarligt oroande att inköpen nu minskar även av dessa livsnödvändiga varor. Samtidigt som stora delar av svenska folket på grund av de kraftiga prishöjningarna inte har råd att köpa de jordbruksprodukter som produceras växer överskottsproduktionen. Vi får köttberg, äggberg, mjölberg, potatisberg och nu också en mjölkflod. Beräkningar som gjorts före devalveringen visar att 2 kg kött kommer att försvinna ur konsumenternas matkassar i år. Även mjölkkonsumtionen visar en nedåtgående trend, vilket framför allt drabbar barnfamiljerna. I stället för att den ökade produktionen skall komma konsumenterna till godo genom lägre priser, slipar köttbranschen sina vapen för att bryta den minskade försäljningen. Deras recept är att satsa ett hemligt antal köttmiljoner, bl.a. på en ny annonsvåg för kött, ökad marknadsföring och vidare säljstimulans till butikerna med fler resande köttkonsulenter. Och mejerierna kommer på samma sätt att föra kampanjer för ökad mjölkkonsumtion, till en kostnad av ett antal miljoner. Men detta är åtgärder som inte ger de konsumenter som har en begränsad hushållsbudget ett enda gram kött eller mjölk mer — tvärtom leder åtgärderna bara till ytterligare fördyringar och minskade inköp.

Jag menar att detta ställer alla vanliga marknadsbegrepp på huvudet och kräver en förklaring. Här gäller inte längre principen att tillgång och efterfrågan påverkar priset. Andra följder av en minskad konsumtion är ökad export av jordbruks produkter men till ett betydligt lägre pris än på hemmamarknaden. Ett exempel är att ca 20 26 av producerat griskött exporteras till i stort sett halva priset av vad svenska konsumenter får betala. Samtidigt importerar livsmedelsindustrin kött från utlandet till sin konservtillverkning, som sedan skall gå på export. Genom att införselavgiften betalas tillbaka vid exporten av konserver blir förtjänsten större än vid tillverkning av konserver från det svenska köttberget. Exporten av jordbruksprodukter sker med hjälp av exportbidrag, som jordbrukarnai första omgången får stå för men som sedan skall kompenseras ide jordbruksavtal som reglerar livsmedelspriserna. I slutändan är det alltså konsumenterna — som inte själva till följd av de höga priserna har råd att äta dessa produkter — som skattevägen får betala förlusterna på exporten. Borde det inte vara dags att nu se över hela livsmedelshanteringen och prissättningen, alltifrån jordbruket och monopolbildningen inom förädlingsindustrin till det handelsmarginalsystem som drabbar ojämlikt? Någonting måste i varje fall hända, när allt fler hushåll inte får inkomster och utgifter att gå ihop. Man kan ju inte — som det har sagts — välja mellan att äta eller att bo. Mat och husrum är två nödvändiga komponenter, om vi skall fungera i samhällslivet, och där finns det ingen prutmån. Därför har vänsterpartiet kommunisterna också ständigt reagerat mot de upprepade höjningarna av matoch bostadskostnader, som nu nått en oöverstiglig nivå. Vi har ständigt upprepat det orättfärdiga i att lägga en extra skatt på nödvändiga levnadsomkostnader. Mervärdeskatten är en sådan skatt som orättvist drabbar dem i samhället som redan har en svag ekonomi. Vi har upprepat det många gånger, och jag upprepar det igen, att detta är orättvist därför att dessa människor måste använda en större andel för inköp av livsnödvändiga varor — för många går i dag hela inkomsten åt för att överleva. Man kan naturligtvis genom olika insatser lindra skadeverkningarna, t.ex. med bidrag till olika grupper, som höjda barnbidrag och bostadsbidrag, som vpk inte har någonting emot. Men hushåll med svag ekonomi finns inom alla grupper, såväl barnfamiljer som ensamstående, och därför når man inte ut till alla behövande med riktade bidrag. Prissänkningar på livsnödvändig konsumtion är ett bättre sätt att nå ut till alla behövande. Om jag fortsätter att hålla mig till frågan om matpriserna, så har vpk ett gammalt krav: bort med moms på maten. Det är ett krav som fått ökad betydelse i samma takt som prishöjningar skett, främst när det gäller våra baslivsmedel, som jag tidigare redovisat. En differentierad skatt som dels kan styras till viktiga livsmedel, där vpk vill utöka sortimentet baslivsmedel, dels omfatta ett sortiment av dagligvaror och bruksartiklar, skulle vara vad som bäst gynnade samtliga med små inkomster. Det finns andra varor — lyxvaror — som kunde beskattas. Den devalvering som genomförts späder nu på priskarusellen och sänker reallönerna ytterligare om ingenting görs emot detta. Enligt LO är man från fackligt håll beredd på vissa uppoffringar — i motsats till företagsoch kapitalägare — för att få behålla jobben. Men ett krav som löntagarna inte vill tumma på är att bördorna fördelas rättvist och efter bärkraft. I det kravet ingår, med tanke på devalveringens effekter på hushållens ekonomi, ingen ytterligare försämring av skatteuppgörelsens fördelningsprofil. Vidare måste LO:s viktigaste uppgift i avtalsrörelsen vara att kompensera för skatteuppgörelsens redan ogynnsamma profil för de lågavlönade. Då löneutrymmet är litet måste avtalsrörelsen inriktas på en rättvis anpassning till den kommande skatteuppgörelsen. Detta är LO:s mening. Vänsterpartiet kommunisterna har redan från början kritiserat skatteuppgörelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centern och hävdat att den är orättvis. Det är en osolidarisk skatteomläggning, som gynnar de högst avlönade på övriga löntagares bekostnad. Orättvisorna kan minskas med en skatterabatt för de lågavlönade och medelinkomsttagarna. Ett annat krav, som är ovillkorligt från löntagarhåll, är prisoch hyresstopp för att hålla löneanspråken nere. Detta krav får nu allt större gensvar från olika håll. Såväl Stockholmstidningen som LO-tidningen och Aftonbladet har tagit upp det. Senast har ett antal socialdemokratiska ledamöter instämt i kravet på slopandet av en momshöjning och att maten inte får bli dyrare. Det finns i dag inget köpkraftsöverskott som motiverar en allmän momshöjning. Det ställs, herr talman, naturligtvis stora förväntningar på den nya, socialdemokratiska regeringen. Alla förväntningar kan säkert inte infrias. Men det måste väl ändå vara viktigt att lyssna på rörelsen och råda bot på de värsta orättvisorna i den omfördelningspolitik som de borgerliga regeringarna varit så framgångsrika med. Då en lönerörelse står för dörren är det brådskande med klara besked om priser, hyror, skatter och en mot de borgerliga omvänd fördelningspolitik.

Herr talman! Det är nästan patetiskt att lyssna på alla de företrädare för de borgerliga partierna som från denna talarstol har beskrivit den förträffliga och framgångsrika politik som de i olika regeringskonstellationer har fört de senaste sex åren. Men den 19 september sade väljarna ifrån och talade om vad de tyckte om den förda politiken. Man ville inte ha borgerliga regeringar som använde den mesta tiden till inbördes träta, till långbänkar och inre splittring. Ni förlorade valet. Om den politik ni har fört har varit så framgångsrik som ni i dag velat göra gällande, så borde ni ju ha vunnit valet den 19 september med god marginal. I dag anklagar ni socialdemokraterna för att ha grundlurat det svenska folket i valrörelsen. Sanningen är ju den att vi säger samma saker i dag som under valrörelsen. Vi kommer att genomföra den politik som vi fick väljarnas förtroende för på valdagen. Ni anklagar oss för den ekonomiska politik vi ämnar föra och för de oerhörda konsekvenser det kommer att föra med sig. Vi har facit i hand i dag när det gäller de borgerliga regeringarnas ekonomiska politik, och den politiken är sannerligen inte efterföljansvärd. Herr talman! Det finns knappast någon som inte känner oro för den ekonomiska situation som vårt land befinner sig i. Obalanserna i samhällsekonomin är så stora och allvarliga att det krävs krafttag för att få problemen under kontroll och vända utvecklingen åt rätt håll. Stigande arbetslöshetssiffror, priser som skjuter i höjden, hyror som tar allt större del av plånbokens innehåll, försämrade sjukförsäkringsförmåner, minskade reallöner och försämrade pensioner är exempel på hur människorna fått uppleva politiken de senaste sex åren. Hur har vi hamnat i denna situation? Är det uteslutande de borgerliga regeringarnas fel? Nej, det har vi aldrig sagt — allt kan inte lastas på de borgerliga. Sverige är som alla andra högt industrialiserade länder beroende av omvärlden. Detta konstaterande fråntar dock inte de borgerliga ansvaret för den politik som de fört — en politik som lett till en orättvis fördelning av de bördor som måste bäras i tider av ekonomisk stagnation, en politik som inte förmått ta till vara de resurser som trots allt finns i vårt land, en politik som alltför ensidigt inriktat sig på åtstramningar och nedskärningar. För detta bär de borgerliga regeringarna ett exklusivt ansvar. Väljarna har låtit sin dom falla över den borgerliga politiken. De har avvisat en fortsättning av de sex senaste årens borgerliga experiment med den svenska välfärden. Socialdemokratin har fått väljarnas förtroende att gripa sig an det svåra arbetet att vända den negativa utvecklingen rätt. Vi har ett program och en politik för detta och kommer med kraft att gripa oss an arbetet. Men vi kommer även att vara lyhörda för andras synpunkter och förslag. Detta gäller för sådant som kan komma fram här i riksdagen, när olika förslag sakbehandlas, och det gäller för synpunkter från grupper som finns utanför riksdagshusets väggar. Sysselsättningen — rätten till arbete — har varit en viktig fråga i den nyligen avslutade valrörelsen. För oss socialdemokrater är rätten till ett arbete en av de viktigaste frågorna att klara av. Det märks inte minst på de beslut som regeringen fattat de senaste veckorna. Arbetslösheten skall också bekämpas med alla till buds stående medel. Låt mig, utan att bli anklagad för nostalgi, få citera Ernst Wigforss. Han skrev redan 1933 i skriften Mot krisen följande: ”Arbetslösheten är den största av de olyckor som för närvarande hemsöker vårt liksom andra folk. Den leder till ekonomiskt förfall för enskilda, kommuner och stat; de förstörande effekterna når ut över alla. Den är moraliskt nedbrytande. I den mån den drabbar ungdom utgör den en allvarlig fara för framtiden.” Dessa formuleringar från 1930-talet är giltiga i 1980-talets Sverige. Därför går värnet för den fulla sysselsättningen som en röd tråd genom den socialdemokratiska politiken. Värnet av den fulla sysselsättningen finns bakom våra ansträngningar att komma till rätta med underskotten i samhällsekonomin. Det kommer att ta lång tid innan vi når rimlig balans i ekonomin. Men under tiden måste underskotten i allt större utsträckning betala produktiva investeringar som ger jobb och inte som i dag konsumtion. Värnet av den fulla sysselsättningen finns även bakom våra förslag till en aktiv näringspolitik. Samhället kan inte stillatigande och passivt stå vid sidan av och i åskådarens roll se hur företag efter företag läggs ned, se hur ort efter ort drabbas, se hur tusentals människor kastas ut i arbetslöshet. För oss socialdemokrater är det självklart att det är vi alla tillsammans, samhället, som skall styra utvecklingen — inte de s.k. fria marknadskrafterna. Det finns ingen naturlag som säger att människorna just nu måste gå arbetslösa. Det går att skaffa jobb som gynnar hela samhället. Det faktum att den fulla sysselsättningen gynnar hela samhället är en viktig orsak till att vi socialdemokrater driver denna fråga så hårt. Men det finns även en annan dimension. Vi vill att alla som vill och kan ta ett jobb också skall få det. Och det gäller inte bara dem som är unga och starka. Också den som är svagare eller som har ett handikapp skall ha rätt till ett arbete — inte bara och kanske inte främst för försörjningens skull. Den kan säkert ordnas på annat sätt. Nej, det är för att kunna leva i arbetsgemenskap med andra, att få känna att även min insats behövs. Den som kommer utanför arbetsgemenskapen hamnar också lätt i utkanten av den sociala gemenskapen. Arbetet är en oerhört viktig del i den sociala gemenskapen och den mänskliga värdigheten. Vad kan vara farligare för vårt samhälles fortsatta utveckling än om stora grupper känner sig utanför, tycker att ingen frågar efter deras insats, känner sig undanskuffade och överflödiga? Då riskerar vi att få ett samhälle där egoismen sätts i förgrunden till förfång för solidariteten — ett samhälle där den starke kan ta åt sig fördelar på den svages bekostnad, ett samhälle där arbetslösheten breder ut sig och där den sociala utslagningen får härja fritt. Ett sådant samhälle kommer vi socialdemokrater inte att låta växa fram. Det är också därför som det är så viktigt att vi kan klara av att ge arbete åt alla. Vi socialdemokrater har inte försökt och kommer inte att försöka förringa påpekanden om att det är svåra problem som måste lösas när nu utvecklingen skall föras in på andra spår. Några stora kostnadskrävande reformer kommer det inte att finnas pengar till. Vår privata konsumtion kommer att utsättas för begränsningar. Våra samlade resurser måste användas för att slå vakt om den välfärd som vi har i dag och för att få i gång hjulen i vårt näringsliv. Så ser verkligheten ut, och det hjälper inte att stoppa huvudet i busken och hoppas att det löser sig. Även om dagens verklighet är fylld av problem är det viktigt att inte tappa tron på framtiden. De reaktionära, bakåtsträvande krafterna i samhället vill inget hellre. Då får de utrymme för egoismens budskap. Tror man inte på framtiden är det lätt att falla tillbaka i passivitet. Då avstår man kanske från att kräva rätten till ett arbete, en bostad, god utbildning eller trygghet när man drabbas av sjukdom. Politikens verkliga innebörd är hur vi skall kunna tillförsäkra människorna dessa och andra vardagliga ting. Det är då som de politiska programmens och idéernas bärkraft prövas. De senaste sex årens utveckling har visat att den av nyliberalism präglade politik som förts inte klarat detta test i verklighetens vardag. Det som i teorin och på papperet framställdes som en lösning på problemen höll inte. För oss socialdemokrater har det alltid varit självklart att man bäst klarar både de vardagliga och de mer långsiktiga problemen om man hjälps åt solidariskt. Vi har tidigare visat att man på det viset steg för steg kunnat genomföra förändringar som förbättrat villkoren för alla i vårt samhälle.

På område efter område finns det väsentliga behov som människorna förväntar sig att få tillgodosedda. Visst kan man finna privata lösningar för att tillgodose dessa behov. Men de kommer då att utestänga stora grupper från att få del av de förbättringar som görs. Många kommer helt enkelt inte att ha råd att förbättra sin situation. Därför säger vi socialdemokrater att den offentliga sektorn även i framtiden måste ges utvecklingsmöjligheter. Vi socialdemokrater sätter inte enskilda människors arbete och initiativ i motsatsförhållande till samhällets insatser. De är i stället ett uttryck för att vi vill ta till vara alla människors möjligheter och för att vi skall få en rättvis fördelning av de resurser som finns i samhället. Samhällsverksamheten — den offentliga sektorn — är inget annat än den service som vi genom politiska beslut bestämt att människorna skall få del av. Den är ett resultat av människornas efterfrågan och behov av vård, omsorg och service. En stark offentlig sektor är nödvändig för att tillgodose grundläggande mänskliga behov. Men det är också en fråga om rättvisa. Alla skall ha tillgång till en bra utbildning och en god sjukvård och kunna känna social trygghet. Den offentliga sektorns verksamhet skall garantera oss alla service och trygghet i livets alla skeden — detta utan att det först efterfrågas hur stark och duktig man är eller om man kan betala. Den offentliga sektorn framställs ofta av de borgerliga partierna som en tärande del i samhället, industrin å andra sidan som en närande del. Hela detta resonemang bygger på en synnerligen bristfällig analys av arbetsfördelningen i ett modernt samhälle. Denna motsättning mellan offentlig verksamhet och industri — som främst moderaterna ständigt återkommer till — finns inte. De två sektorerna i samhället är starkt beroende av varandras verksamhet. Ett livskraftigt och konkurrensdugligt näringsliv och en effektiv offentlig sektor skall enligt vår mening inte ställas i motsats till varandra. De skall komplettera varandra och fungera sida vid sida i ett ömsesidigt beroende. Inget av dessa områden får svikta om levnadsstandarden och välfärden skall tryggas i vårt land. Utvecklingen av samhällsekonomin under 1980-talet kommer i mycket stor utsträckning att avgöras av hur väl samspelet kommer att fungera mellan den offentliga sektorn och det producerande näringslivet. De problem som vi står inför i dag beror inte på att den offentliga sektorn blivit för stor utan på att industrisektorn blivit för liten och alltför tvehågsen inför framtiden. Vi måste rusta upp och vitalisera industrin — med kapital, idéer och framtidstro. Den offentliga sektorn måste bidra med några av de avgörande förutsättningarna för att detta skall lyckas. Planering för industrins behov av mark och industrilokaler är något som skall klaras av den offentliga sektorn. Annat är forskning och utbildning, aktivering av människor genom kunskaper, omsorg och vård som skall bevara och frigöra mänskliga resurser, upphandling av teknik som skall främja sysselsättningen. Behovet av ny teknik skall bidra till produktutveckling inom områden där framtidens arbetstillfällen kommer att finnas. Det gäller t.ex. energiområdet, miljövården och transportsektorn. På dessa och flera andra områden måste en bättre samverkan mellan näringslivet och den offentliga sektorn komma till stånd. Då blir den offentliga sektorns verksamhet en plattform från vilken den mödosamma färden ut ur den ekonomiska krisen kan inledas.

Herr talman! Först skall jag be att få gratulera Lilly Hansson till hennes nya befattning som gruppledare för socialdemokraterna. Det är roligt att det har blivit en kvinna på den posten och dessutom en så kunnig och sympatisk kvinna. Tyvärr kan jag kanske inte vara lika vänlig när det gäller kommentarerna med anledning av hennes anförande. Vi säger detsamma i dag som i valrörelsen, påstår Lilly Hansson. När och var i valrörelsen sade ni att det skulle bli en rejäl reallönesänkning? Vill Lilly Hansson vara vänlig att svara på den frågan? Arbetslösheten skall bekämpas med alla till buds stående medel, fortsatte Lilly Hansson. Min fråga blir då: Anser Lilly Hansson att en momshöjning är ett bra medel att bekämpa arbetslösheten med? I tidigare inlägg här i kammaren ställde jag två frågor till Kjell-Olof Feldt, men han svarade aldrig på dem, eftersom han hade avlägsnat sig. Då Lilly Hansson som gruppledare säkerligen har blivit informerad om de åtgärder som regeringen avser att vidta, ställer jag i stället frågorna till henne med förhoppning om att få dem besvarade. Blir det någon reavinstskatt på aktieförsäljningar, vilket har diskuterats i pressen? Blir det någon höjning av bolagsskatten för att dra in de s.k. övervinsterna? Eftersom Lilly Hansson talade länge och engagerat om den offentliga sektorn, vill jag till sist också fråga om en 2-procentig volymökning i kommuner och landsting är förenlig med en ansvarsfull ekonomisk politik, då vi måste spara på alla tänkbara områden.

Herr talman! Jag ber att få gratulera Lilly Hansson till hennes nyvunna befattning som gruppledare för regeringspartiet. Lilly Hansson sade att den förra regeringen företrädde en ensidig åtstramningspolitik. Det är ju inte riktigt. Har man ett budgetunderskott på 70-80 miljarder kronor, bedriver man i själva verket en alltför expansiv politik. Men vi lyckades med en sak. Inflationen pressades ned med 5 96 under de två senaste åren. I valrörelsen sade socialdemokraterna att inflationen är det främsta hotet mot sysselsättningen. Detta gav självfallet svenska folket intrycket att också socialdemokratin anser att bekämpning av inflationen är en angelägen och central ekonomisk-politisk uppgift. Men sedan — när valet väl var över och regeringen bildad, ja, faktiskt innan dess — går man i författning om en åtgärd som till sina dimensioner är sådan att den framför allt är inflationsbekämpande. Vad effekten blir för sysselsättning, industriutveckling osv. står skrivet i stjärnorna. Men vi kan till hundra procent vara förvissade om att vi får en mycket kraftig ökning av inflationen, som enligt socialdemokratins egen förkunnelse är det främsta hotet mot sysselsättningen. Jag skulle också vilja ställa en fråga till Lilly Hansson i hennes egenskap av gruppledare. Jag ställde även den frågan till Kjell-Olof Feldt, men han behagade gå, vilket jag i och för sig tycker är anmärkningsvärt med tanke på den omstuvning som skett i talarlistan i dag. Jag hoppas att det inte är signifikativt för den nya regeringens syn på och relationer till riksdagen. Jag vill alltså ställa frågan till Lilly Hansson. Det gäller värdesäkringen av pensionerna. Den frågan är intressant eftersom det gäller ett av de fyra vallöftena. Den var central under hela valrörelsen, och den är också betecknande för hur man då tänkte tackla problemen. Skall man inkludera alla pensionärer, dvs. även de bäst ställda ATP-pensionärerna, i denna garanti för värdesäkring? Det innebär i så fall att de bäst ställda ATP-pensionärerna får en kompensation i storleksordningen 7 000 kr., medan folkpensionärerna får nöja sig med litet mer än 1 000 kr. Det skulle då vara en kompensation för oljeprishöjningarna. Vad är det som säger att ATP-pensionärerna är så mycket mer förtjänta av att kompenseras för oljeprishöjningarna än folkpensionärerna? Min fråga är alltså: Innebär utfästelsen värdesäkring tvärs över, även till de bäst ställda ATP-pensionärerna?

Herr talman! Jag begärde replik med anledning av några rätt anmärkningsvärda saker som sades av den nya socialdemokratiska gruppledaren, som jag f. ö. gratulerar till hennes viktiga funktion. Lilly Hansson sade, som Knut Wachtmeister påpekade, att socialdemokraterna i dag säger samma sak som under valrörelsen. De flesta människor har väl upplevt att det är tvärtom, nämligen att man säger något helt annat i dag än under valrörelsen. Under valrörelsen riktades en mycket hård kritik mot att löntagarna hade fått reallönesänkningar under de föregående åren. Nu säger man att det är ofrånkomligt med reallönesänkningar och att de aktiva löntagarna måste hålla igen för att man skall klara samhällsekonomin. Under valrörelsen snurrade löfteskarusellen i rasande fart. Det fanns inte ett möte där det inte kom nya löften, nu har det närmast blivit idiotstopp på löfteskarusellen. Då talade man om svängrum i stället för svångrem, nu verkar det mest vara svångrem i stället för svängrum. Ganska många av oss blev förvånade när vi hörde påståendet att socialdemokraterna säger detsamma nu som under valrörelsen. I själva verket är det en utomordentligt anmärkningsvärd förändring i förkunnelsen som har ägt rum. Den är så pass anmärkningsvärd att den från demokratiska utgångspunkter är nödvändig att påtala. Lilly Hansson upprepade de påståenden om den tidigare regeringens ekonomiska politik som vi har hört många gånger. Men vi har sagt att vi hade en lägre inflation än i Europa i övrigt. Vi var på väg mot ett överskott i handelsbalansen, och det är uppenbart att socialdemokraternas politik nu kommer att innebära att de positiva trenderna i svensk ekonomi kommer att brytas. Lilly Hansson sade också att hon hade observerat att många människor oroade sig för de skyhöga hyrorna, och det är säkert riktigt. Men frågan är: Leder en socialdemokratisk politik till lägre hyror? Som jag påpekade i mitt anförande tenderar en hög inflation att missgynna de egendomslösa och att gynna dem som har förmögenheter placerade i fast egendom. Fastighetsägare gynnas på hyresgästernas bekostnad om inflationen blir hög. Om man för en politik som präglas av en ökad inflation och av höjda bränslekostnader, är inte förutsättningarna speciellt gynnsamma att den politiken gör det möjligt att pressa hyreskostnaderna. Jag vill mot bakgrund av det Lilly Hansson sade ställa frågan: Vad kommer den socialdemokratiska regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen mot den här bakgrunden att göra för att undvika hyreshöjningar 1983?

Herr talman! Statsminister Palme sade tidigare i debatten att kostnadsutvecklingen inom landet är viktig och att ett stort ansvar vilar på arbetsmarknadens parter. Men man borde kanske vända på detta och säga, att det vilar ett stort ansvar på regeringen gentemot löntagarna. Om regeringen fullföljer sina planer på en allmän momshöjning, finns det risk för att den devalveringsnota som statsministern sade också måste betalas blir oöverkomligt hög för löntagarna. Lilly Hansson sade också att regeringen kommer att vara lyhörd för andra förslag, som kan komma fram i samband med sakbehandlingen av olika frågor. Det kanske inte var ordagrant vad hon sade, men andemeningen var väl denna. Olof Palme sade också i debatten att de fyra vallöftena — karensdagarna, värdesäkringen av pensionerna, arbetslöshetsförsäkringen och bidragen till barnomsorgsutbyggnaden — i första hand skall ekonomiseras med höjd moms. Detta måste man väl kunna tolka så att det även finns andra alternativ till finansiering av de här givna vallöftena, eller hur, Lilly Hansson?
Herr talman! Först några ord om löfteskarusellen, som speciellt Björn Molin har sagt att vi ägnat oss åt under valrörelsen. Det är fyra löften som vi har avgivit under valrörelsen. Dem står vi vid, och dem skall vi uppfylla. Jämför man den regeringspolitik som har förts under de senaste sex åren, och som nu väljarna sade nej till, med de löften som ni gav väljarna under valrörelserna 1976 och 1979, kan man konstatera att det då verkligen var fråga om en löfteskarusell. Vi har sagt under valrörelsen att människorna i det här landet kommer att få vidkännas en standardsänkning, att den privata konsumtionen inte kommer att få stiga och att vi inte kommer att genomföra några kostnadskrävande reformer. Vi har under den här valrörelsen, lika väl som 1976 och 1979, lovat en mycket stram ekonomisk politik, men vi har lovat att bördorna skall bäras rättvist. Och vad gäller frågorna om vad vi kommer att göra, som ni ställt till Kjell-Olof Feldt, får ni faktiskt vänta till dess propositionen läggs på riksdagens bord den 10 november. Björn Molin tog också upp hyrorna, och vi kan naturligtvis inte göra speciellt mycket för att lindra hyreshöjningarna för 1983. Vi hoppas att man i förhandlingarna skall kunna enas om lägre hyror än hyresvärdarna krävt. Men vad vi kan göra är att försöka lindra effekten av hyreshöjningarna för de mest utsatta grupperna. Arbetslösheten har under de här sex åren stigit och stigit — trots att ni har stått här i dag och påstått att ni har dämpat arbetslösheten. Som ett resultat av den politik ni har fört har vi i dag över 170 000 människor arbetslösa. Jag vet inte om det kan kallas en framgångsrik arbetslöshetspolitik. Men vår regering har redan nu vidtagit åtgärder för att på kort sikt — jag vill gärna poängtera det — lindra arbetslösheten. Vi har gett AMS ökade medel för att man skall kunna lindra den arbetslöshet som vi förväntar oss under kommande vinter. Jag vill dock än en gång påpeka att de åtgärderna borde ha vidtagits under vårvintern, något som vi också sade många gånger här i riksdagen. Både Olof Palme och Kjell-Olof Feldt har sagt många gånger i dag att devalveringen var nödvändig. Och konsekvenserna av devalveringen är det pris som svenska folket får betala på grund av den borgerliga politik som förts.
Herr talman! Om det är så att devalveringen är ett pris som svenska folket får betala för någonting, så är det nog för den ganska ohämmade löftespolitik som socialdemokraterna bedrev under valrörelsen. När Lilly Hansson nu säger att det bara var fyra löften man gav är det ännu ett exempel på att man nu säger någonting helt annat än under valrörelsen. Vi hörde mycket annat. Det skulle bli mera pengar till vägunderhåll, sade Bertil Zachrisson under valrörelsen. Det skulle bli ytterligare resurser för barnkultur, och presstödet skulle höjas, fick vi höra av socialdemokratiska talare. På det område som jag var ansvarig för under valrörelsen var det ingen hejd på vad man lovade. Statens prisoch kartellnämnd och konsumentverket skulle få mera resurser, tullen skulle få sina förhållanden förbättrade och teko-industrin — det kommer säkert Lilly Hansson själv ihåg, eftersom vi hade en debatt om det — utlovades bättre tider. Detta är på nytt ett exempel på att löfteskarusellen har stannat. Löftespolitiken kommer väl att få ligga kvar i partipolitikens skräpkammare till 1985 — då blir det väl dags att plocka fram den igen. Det var Lilly Hansson själv som nämnde de skyhöga hyrorna. Jag förstår att det ute bland människorna finns en oro för hyreshöjningarna. Jag ser att vår nye bostadsminister har kommit in i kammaren, men jag förstår att jag inte kan ställa frågan till honom. Poängen med min fråga var, att devalveringen, som leder till en ökad inflation och till höjda bränslekostnader, förvärrar situationen. De hyreshöjningar som vi sannolikt dess värre har att räkna med kommer, på grund av den socialdemokratiska regeringens politik, att bli högre än de eljest skulle ha blivit. Det var därför jag till Lilly Hansson, när hon talade om de skyhöga hyrorna, ställde frågan: Vad tänker ni göra för att undvika att hyreshöjningarna vid årsskiftet blir så höga?
Herr talman! Det är uppenbart att Lilly Hansson inte vill ge sig in i detaljresonemang om devalveringens effekter. Det är utan tvivel ändå så, Lilly Hansson, att den kvarstående och allt överskuggande effekten av den devalvering man har gjort är ett ökat inflationstryck som kan bli ytterligt förödande för sysselsättningen och för eftersatta grupper i samhället. Jag anförde ett exempel.

Är det den nya fördelningspolitiska väg som socialdemokratin har slagit in på? Det är en ekonomisk politik där man spelar högt och framför allt med låginkomstgruppernas väl och ve i potten. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Lilly Hansson bör väl åtminstone ha en personlig uppfattning, även om hon i dag inte är beredd att tala å hela partiets och regeringens vägnar.

Herr talman! Jag har full förståelse för att det är svårt för Lilly Hansson att på tre korta minuter svara på frågor från fyra ledamöter av oppositionen. Därför skall jag vara hygglig och upprepa de frågor som jag inte fick svar på, och så hoppas jag att jag får svar i nästa replikskifte. Arbetslösheten skall bekämpas med alla till buds stående medel, sade Lilly Hansson. Min fråga, som inte blev besvarad, var då: Anser Lilly Hansson att en momshöjning är ett bra medel att bekämpa arbetslösheten med? Jag ställde sedan frågan om en 2-procentig volymökning i den kommunala sektorn var förenlig med en ansvarsfull ekonomisk politik när vi måste spara på alla områden. Jag konstaterar också att jag inte fick svar på de två frågor som egentligen ställdes till Kjell-Olof Feldt. Jag skallinte upprepa dem. Det får väl anstå tills han kan svara själv. Men den sista frågan gällde vad Lilly Hansson sade om att ”vi från socialdemokratiskt håll i valrörelsen talade om att det behövs en standardsänkning”. För att framstå som trovärdig får nog Lilly Hansson specificera det litet närmare. Olof Palme har hela tiden sagt att vi inte kan räkna med någon standardhöjning. Men därifrån till att acceptera en standardsänkning är steget rätt stort, i synnerhet som det här är fråga om en avsevärd standardsänkning. Alltså: När och var talade socialdemokrater på ledande håll om att vi kunde förvänta oss en standardsänkning?
Herr talman! Jag skall först ta frågan om värdesäkringen av pensionerna. Vi har sagt att löftet om värdesäkring av pensionerna ligger fast och att vi skall uppfylla det. Man kan naturligtvis diskutera om det är rimligt att värdesäkringen också skall gälla för pensionärer med den högsta ATP inkomsten. Vi kommer också att med pensionärsorganisationerna ta upp en diskussion om på vilket sätt pensionärerna framöver kan vara med i arbetet för att förbättra den svenska välfärden. Det är inte sant som Björn Molin påstår att vi i valrörelsen lovade ökade resurser på alla möjliga områden. Men det är nog riktigt att många socialdemokrater sade att den dagen då vi har fått Sverige på fötter igen och fått ekonomin i balans skall vi börja återställa resurserna efter de neddragningar på alla möjliga områden som de borgerliga regeringarna gjorde i sin åtstramningsiver. Och så var det hyrorna igen. Hyrorna har stigit oacceptabelt under de här sex åren. Men det kan ni väl inte skylla på socialdemokraterna? Vi har ännu inte suttit i regeringsställning en månad, och ändå begär Björn Molin att vi på en gång skall kunna göra någonting åt hyrorna. Varför har ni inte gjort någonting själva under den tid då ni har suttit i regeringsställning? Det är under de senaste åren som hyrorna har stigit så otroligt mycket. Det är riktigt att hyrorna stiger mer på grund av devalveringen, men den var nödvändig, och det är ofrånkomligt faktum att ni, om ni hade fått regeringsmakten igen, också hade varit tvungna att göra en devalvering. Jag har redan sagt att vad vi nu kan göra är att för de mest utsatta grupperna försöka lindra effekterna av devalveringen. Knut Wachtmeister frågade om den 2-procentiga volymökningen på den offentliga sektorn. Det var precis detta som jag uppehöll mig vid i mitt anförande. Jag sade att det inte skall råda något motsatsförhållande mellan den offentliga sektorn och näringslivet. En 2-procentig volymökning på den offentliga sektorn är f. ö. inte särskilt mycket med tanke på de behov som fortfarande finns och de långa köer som finns när det gäller äldreomsorgen och barnomsorgen. Den 2-procentiga volymökningen räcker inte till särskilt mycket mer, men dessa två områden menar vi skall prioriteras.

Herr talman! Dagens debatt har hittills rätt mycket handlat om regeringens kraftiga devalvering. Låt mig då först konstatera att de devalveringar som gjordes under de borgerliga regeringarnas tid syftade till att återställa en del av svenskt näringslivs konkurrenskraft efter den stora löneexplosionen och de stigande löneskatterna i mitten av 1970-talet. Genom Hagaöverenskommelser och kostnadsstegringar hade vi prissatt oss ur konkurrensen om inte devalveringarna gjorts. När den nya socialdemokratiska regeringen tillträdde var situationen helt annorlunda. Vårt relativa kostnadsläge hade förbättrats och inflationstakten hade dämpats. Visserligen var vår kostnadsnivå fortfarande hög men dock inte så orimlig i relation till omvärldens. Det var i detta läge den nya regeringen slog till med en rekorddevalvering med starkt stigande statsskuld, starkt ökande ränteoch amorteringskostnader för utlandslånen, starkt växande inflation och ökad utslagning av många mindre och medelstora företag som följd. En devalvering är motiverad för att motverka alltför dyra avtalsuppgörelser. Kan man inte hålla tillbaka de inhemska kompensationskraven för devalveringen, är det ingen nytta med den, även om vissa företag under en övergångsperiod kan dra nytta av den. I en situation, då det svenska kostnadsläget visserligen fortfarande är högt men då avståndet till andra länders kostnadsnivå krympt, är en devalvering bara ett försök att dumpa svenska produkter på utlandsmarknaderna och i konkurrens med importvaror. Det finns stor risk för att sådan prisdumpning föranleder motåtgärder från andra länder. Den svenska devalveringen har fått hård kritik från utlandet. Finland har devalverat, och Norge har vidtagit vissa andra ekonomiska åtgärder, som syftar till att motverka den svenska rekorddevalveringen. De nordiska länderna hör till våra viktigaste handelspartners. I regeringsdeklarationen sades det att vi vill vidareutveckla de bestående, nära och omfattande förbindelserna med våra nordiska grannar. Devalveringen var sannerligen ingen utveckling av förbindelserna utan precis tvärtom. Vissa företag kommer, som sagt, under en viss tidsperiod att tjäna på devalveringen. Men andra drabbas mycket hårt. Många företag har under senare år tagit upp utlandslån för långsiktiga investeringar. Nu ökas dessa företags räntekostnader och amorteringar. Men inte nog med det. Skuldbördan har över en natt ökat med 19 96. Det betyder att många småföretag eller medelstora företag med litet eget kapital blir skyldiga att träda i likvidation, om de inte kan öka det egna kapitalet. Jag frågar: Hur många kan det i dag? Jag kan som exempel nämna att ett medelstort företag, som jag väl känner, som inte arbetar på export men som har en helt dominerande ställning inom sitt område, genom devalveringen gjorde en kursförlust på i runt tal en miljon kronor. De utomlands lånade pengarna hade gått till investeringar, och företaget har en hypermodern och mycket fin teknisk utrustning. Efter devalveringen har företaget måst varsla 20 man, och dess ekonomiska situation är i dag synnerligen brydsam. På ungefär samma sätt förhåller det sig för flera hundra mindre och medelstora företag. De kan helt enkelt tvingas att gå i likvidation. Det är den nakna sanningen. Herr talman! I regeringsdeklarationen sades det att de små och medelstora företagen utgör en viktig del av det svenska näringslivet, och det är ju helt korrekt. Industriministern, som nu är närvarande här, har gjort sådana antydningar i senare anföranden. Men det är dock dessa företag som hårdast och snabbast drabbas av regeringen Palmes första regeringsåtgärd. Vi kan väl också emotse högre kommunalskatter, när kommunerna skall återbetala sina utlandslån. Stockholms socialdemokratiska finansborgarråd har ju redan reagerat. I en intervju i Göteborgs-Posten den 20 oktober förklarade statsrådet Thage G. Peterson att regeringen medvetet tar en standardsänkning för svenska folket. ”Vi vill visa att vi prioriterar den svenska industrin”, sade han. Jag tar för givet att herr Petersons uttalande är djupt uppriktigt menat, men då måste jag tyvärr också konstatera att socialdemokratin efter sina vallöften om ”svängrum i stället för svångrem” nu demonstrerat sin förlorade trovärdighet. Man kan nämligen stärka näringslivets konkurrenskraft utan att dra åt svångremmen så hårt att hela svenska folket kvider. Skall konkurrenskraften återvinnas, måste kostnaderna pressas ner, och det kan statsmakterna göra genom en ordentlig sänkning av löneskatterna. En sådan åtgärd hade varit en välbehövlig injektion för svenskt näringsliv utan att vi skulle behöva drabbas av de nationalekonomiska förluster som devalveringen innebär i form av ökande utlandsskuld, ökande ränteoch amorteringskostnader för denna skuld, ökande transportkostnader, ökande oljekostnader, ökande priser på för både människorna och näringslivet nödvändiga importvaror osv. Jag vet att det från socialdemokratiskt håll sägs att ökande vinster för näringslivet omedelbart kommer att utlösa kompensationskrav från löntagarorganisationerna. I och för sig finns det väl ingen anledning att anta att de till följd av devalveringen och den kommande momshöjningen stigande levnadsomkostnaderna för svenska folket skall vara lättare att svälja bara för att man klart säger ifrån att regeringen medvetet vill sänka människornas standard. Före valet ville ju socialdemokratin inte ens acceptera den standardsänkning som två karensdagar skulle innebära. På socialdemokratiskt håll tror man att man skall kunna minska kompensationskraven bara genom att överföra en del av de framgångsrika företagens vinster till några fonder. Men löntagarna får ju inte mer i plånboken bara för att vissa företag får mindre vinster, vinster som kanske är tillfälliga och som annars skulle kunna användas för offensiva investeringar. Kompensationskraven kommer säkerligen att kvarstå. Kanske finns det risk för vilda strejker på sina håll. Från LO hotades det för inte så länge sedan med politiska strejker. Några sådana blir det naturligtvis inte tal om nu, med tanke på syskonkärleken mellan LO och regeringspartiet. Vilda strejker råder LO dock inte på. F. ö. är det ju anmärkningsvärt att de pengar som enligt de socialdemokratiska planerna skall tas från för tillfället framgångsrika företag — kanske tillfälligt framgångsrika på grund av devalveringen men kanske snart drabbade av utländska motåtgärder — skall överföras till andra expansiva företag. Det blir ju bara en jonglöruppvisning, ett bollande av vinstmedel från det ena expansiva företaget till det andra. Det bollandet kostar pengar och det är en uppvisning i politisk jonglörkonst, men det ger ingenting åt någon. Till den ekonomiska filosofi som är utmärkande för socialdemokraterna hör— det vet vi sedan gammalt — skattehöjningar. Många kommuner kommer vid nästa års budgetarbete att tvingas höja skatterna, dels på grund av att utlandslånen vuxit, dels på grund av att löneskatterna, som med ett förskönande uttryck kallas arbetsgivaravgifter, kommer att höjas, liksom vissa sociala kostnader. Redan före valet sade den socialdemokratiska ledningen ifrån att den hellre ville höja momsen med ca 2 9 än tillämpa två karensdagar. Det är bara ett exempel på hur man vill växla ut besparingsåtgärder mot skattehöjningar. Att i nuvarande läge höja momsen är föga välbetänkt. Momsen är ett utmärkt instrument för att utjämna konjunktursvängningar. Det innebär att man i en tid med efterfrågeöverskott skall höja momsen för att bromsa överkonsumtion medan man, när man inte har efterfrågeöverskott utan en fallande efterfrågan, kan sänka momsen för att stimulera till ökad ekonomisk aktivitet. Regeringen gör precis tvärtom. Sätter man in indirekta skatter när efterfrågan är liten, blir resultatet bara sämre efterfrågan, högre priser och högre inflation. Handeln kommer att drabbas, och den drabbas också av devalveringen. Det är också finansminister Feldt mycket medveten om. I ett uttalande om devalvering, som han gjorde i tidningen Dagens Industri år 1977 — jag hade gömt den tidningen, av olika anledningar — sade han: ”Inom handel och servicenäringar och inom typisk hemmamarknadsindustri skulle konkurserna komma tätt och arbetslösheten breda ut sig. Vi skulle få uppleva vad som egentligen menas med strukturomvandling.” Men efter den 19 september i år har devalvering tydligen blivit den högsta socialdemokratiska visdomen. Över huvud taget är det markant hur socialdemokratin ändrat tonläge efter valdagen. Före valet talade framstående socialdemokrater och den socialdemokratiska och fackliga pressen om hur knapert det blivit under de sex borgerliga åren och hur mycket löntagarna förlorat i köpkraft. Sverige utmålades som ett samhälle vid katastrofens rand, och detta trots att Sverige tillhör världens rikaste länder med rekordförsäljning av exempelvis videoapparater och liknande, mindre nödvändiga varor. Nu har det blivit ett annat ljud i skällan. Nu skall man, för att använda Thage G. Petersons ord, medvetet sänka standarden för svenska folket. Nu heter det att alla grupper skall acceptera uppoffringar. Har Olof Palme eller någon annan socialdemokratisk politiker efter den 19 september sagt ett enda ord om ”svängrum””? Jag är helt på det klara med att vi alla måste göra uppoffringar, men jag tycker att det är ganska ynkligt att socialdemokraterna var mot alla uppoffringar före valet och kritiserade de borgerliga regeringarna för deras försök att vrida utvecklingen rätt. Herr talman! Socialdemokraterna vann valet på sitt löfte att göra slut på arbetslösheten. Man försökte ge de borgerliga regeringarna skulden för den arbetslöshet vi har. I själva verket är de svenska arbetslöshetssiffrorna mycket låga internationellt sett. Det borde kanske vara en tankeställare för den socialdemokratiska regeringen att vi i början av 1970-talet, alltså under den socialdemokratiska tiden, hade en nästan lika hög arbetslöshet. Vår arbetslöshet var internationellt sett hög. Vi hade emellertid då en högkonjunktur, och det gjorde att arbetslösheten kunde minska. I dag har vi inte denna goda världskonjunktur. Efterfrågan är överallt låg, och vi har ingen hjälp att vänta av devalveringen. Det är mycket oroande när regeringsdeklarationen talar om skärpt förmögenshetsbeskattning. Många mindre och medelstora företagare kan ha en ganska stor nominell förmögenhet, men denna ligger i regel bunden i företaget och är alltså närmast att betrakta som ett arbetsredskap. Höjs företagarens förmögenhetsskatt, måste han ta ut mer ur företaget för att klara skattehöjningen. Varje sådan åderlåtning tappar företaget på blod. Tyvärr lider stora delar av den mindre företagsamheten av blodbrist, och varje ytterligare åderlåtning är farlig och leder till ökad arbetslöshet — en sak som regeringen nogsamt borde beakta. Till sist, herr talman: Regeringen Palmes politik erinrar mig om en teckning av Thorwald Gahlin som jag såg för några år sedan. Han ritade två gubbar, av vilka den ene hade ett papper i handen. Texten under bilden löd: Nu när jag har ert namn på kontraktet är det kanske ett par saker jag måste säga er.

Herr talman! Socialdemokraterna övertog regeringsmakten i ett för svensk industri ytterst allvarligt läge. Vårt land har under de sex gångna åren upplevt enindustriell nedgång av stora mått, en nedgång som undergrävt själva basen för välfärd, för jobb, för trygghet. Jag skall ge några exempel. Industriproduktionen har utvecklats svagare än i något annat jämförbart land. Den fortsätter att sjunka och ligger nu 7 26 under 1981 års nivå. Orderingången minskar, såväl från hemmamarknaden som från utlandsmarknaden. Så har de svenska företagen förlorat marknadsandelar och hamnat på efterkälken. Sysselsättningen försämras i snabb takt. Arbetslösheten stiger. Antalet lediga platser blir mindre. Så har oron och osäkerheten spridit sig i svenska hem. Så har allt fler svenska ungdomar kastats ut i arbetslöshet. Industrins investeringar har sjunkit kraftigt. Investeringsvolymen har minskat med en tredjedel, och nedgången fortsätter. Så har satsningarna på framtiden uteblivit; de insatser som skulle ge oss morgondagens produktion och arbetstillfällen gjordes aldrig. Sådan är alltså situationen för svensk industri. Det var detta som den socialdemokratiska regeringen för några veckor sedan övertog av de borgerliga. De gångna sex åren blev sex förlorade år för svensk industri. Att gå vidare på de gångna årens politik skulle slutligt undergräva Sveriges ställning som industrination. Därmed skulle förutsättningarna för jobben, välfärden och tryggheten slutligt rubbas. Detta är bakgrunden till att den nya regeringen på ett genomgripande sätt nu lägger om kursen för svensk ekonomi och för svensk industripolitik. Det främsta målet är att hejda nedgången i svensk ekonomi, att ta Sverige ur krisen. Det är en arbetsuppgift som kommer att kräva stora ansträngningar och ta lång tid. Den kommer att kräva insatser från alla parter i det svenska samhället. Ty regeringen betraktar det som ett faktum att lika litet som svenska företag kan nå en positiv utveckling i konfrontation med löntagare och samhälle, lika litet kommer regeringen att lyckas i konfrontation med svensk industri, med svenska företag. Sveriges svåra problem fordrar samförstånd och samarbete. Denna grundläggande uppfattning kommer att genomsyra den socialdemokratiska industripolitiken. Med den första åtgärden — devalveringen på 16 96 — har vi anvisat vägen. Genom detta beslut och genom regeringens fasta föresats att se till att effekterna av devalveringen inte äts upp i den kommande avtalsrörelsen har svensk industri fått en rejäl förstärkning av konkurrenskraften, både på exportmarknaderna och på hemmamarknaden. Genom beslutet har svensk industri fått en påtaglig möjlighet att öka sin slagkraft, expandera, återta förlorade marknadsandelar och muta in nya områden. Jag ser beslutet om devalveringen som startskottet för en rejäl uppgång i industriinvesteringarna, startskottet för en ny kraftfull satsning på framtiden inom svensk industri. Jag ser också beslutet om devalveringen som en utmaning till industrin, därtill en tvåfaldig utmaning. Detäär, för det första, en utmaning till ansträngningar för att öka den egna försäljningen. Men det är också, för det andra, en utmaning till att öka inköpen från andra svenska företag. Möter svensk industri dessa utmaningar, blir devalveringen det första steget för att sätta fart på Sverige, för att vända utvecklingen rätt igen. Regeringen avser att följa upp hur svensk industri, svenska företag, drar nytta av devalveringens effekter. En särskild studie skall göras kring vilka säljinsatser som görs, hur utrymmet för prissänkningar utnyttjas och reaktioner hos såväl säljare som köpare i övrigt. Jag har därför i dag uppdragit till statens industriverk att vid sidan av övriga studier av devalveringens effekter som görs särskilt studera denna fråga. Studien skall påbörjas omedelbart, arbetet ske snabbt och en rapport vara klar före nyåret. Men det första steg som devalveringen utgör måste följas av en målmedveten industripolitik. Låt mig, herr talman, i fem huvudpunkter sammanfatta de riktlinjer som stakats ut i regeringsdeklarationen och socialdemokraternas krisprogram: Den första huvudpunkten är ett framtidsinriktat investeringsprogram. Kanske är det när det gäller investeringarna, industrins satsningar på framtiden, som utvecklingen är allvarligast. Den nya regeringen ser det som en nödvändighet att öka industrins investeringar. Det är ett av de främsta nationella intressena att vidga och bygga ut vårt lands industriella bas. Sker inte det, degraderas Sverige på kort tid till en andra klassens industrination. Genom devalveringen har grundvalen lagts. Men det är också nödvändigt med direkt investeringsstimulans. Därför kommer regeringen att i höst lägga fram ett investeringsprogram där framför allt tre områden pekas ut. Det är energiområdet, där det är nödvändigt att skapa resurser för investeringar i syfte att ersätta olja och spara energi liksom att stimulera kommunernas investeringar. Det är på transportoch kommunikationsområdet, där resurser kommer att sättas in på vägunderhåll, nya vägar, broar, vagnar och lok till SJ liksom på kollektivtrafiken. Dessa förslag kommer inom kort på riksdagens bord. Och det är på bostadsområdet, där behovet av ombyggnader, reparationer och tillbyggnader skall mötas med särskilda åtgärder. Detta är tre områden där behoven är stora och där insatser är motiverade av enbart det skälet. Men det är också tre områden som har utomordentligt stor betydelse för produktionen i svensk industri. Genom insatserna ökar beställningarna, stiger kapacitetsutnyttjandet, och behovet och viljan att investera kommer att följa med. Tillsammans med åtgärder för att stärka hemmamarknaden och ett utvecklat samarbete mellan industrin och staten utgör ett framtidsinriktat investeringsprogram den första huvudpunkten i den socialdemokratiska regeringens industripolitik. Den andra huvudpunkten är lika självklar: En kraftig satsning på teknisk forskning och utveckling. Vi vet alla att det var genom en framsynt och kraftfull satsning på teknisk forskning och utveckling som Sveriges framåtskridande från ett fattigt jordbruksland till ett av världens högst utvecklade industriländer var möjligt. Vi måste på nytt samla oss till en satsning på forskning och utveckling, för att åstadkomma den förnyelse som krävs för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Det förutsätter målmedvetna insatser såväl inom industrin som från staten och kanske framför allt en samverkan mellan staten och industrin. Vi måste med förenade krafter satsa på utveckling av ny teknik och nya produkter och skapa ett klimat som gynnar kreativitet och innovationer i företagen, vid våra högskolor och forskningsorgan och för enskilda uppfinnare. Regeringen är därför beredd till åtgärder för att stärka vårt industriella och teknologiska kunnande, för att stärka vår tekniska forskningsoch utveck lingsverksamhet. Sådana förslag kommer också, herr talman, att föreläggas riksdagen redan i höst. Men samtidigt som vi gör dessa satsningar på forskning och utveckling är det viktigt att vi inte låter förhoppningar och förväntningar på en snabb utbyggnad av ny framtidsindustri leda till en snabb avveckling av våra basnäringar. Därför är en utveckling av basnäringarna vår tredje huvudpunkt. Jag har många gånger i denna kammare givit varningar för signalerna om att vi snabbt skulle kunna överge malmen, stålet och skogen. Vi har frågat oss: Var finns detta nya, som direkt kan ge tiotusentals människor jobb, som kan rädda orter och regioner? Sanningen är att dessa projekt inte finns. Därför måste utvecklandet av nya verksamheter ske parallellt med att vi tar till vara och utvecklar befintliga resurser och industrier. Det viktigaste skälet för att slå vakt om och utveckla den befintliga industrin är självfallet dess egna utvecklingsmöjligheter. Låt mig åter ta två exempel. Det första gäller skogen. Skogsindustrin och Sverige har under de senaste åren gått miste om miljarder i exportintäkter till följd av att avverkningarna i skogsbruket varit för låga. Samtidigt har en stor och dyr råvaruimport tvingats fram. Tusentals arbetstillfällen har i onödan gått förlorade som resultat av råvarubristen. Många orter runt om i vårt land har drabbats hårt. Företagen har till följd av råvarubristen känt osäkerhet, och investeringar har skjutits på framtiden. Regeringen har redan inlett arbetet med åtgärder för att öka avverkningarna. Det sker i en särskild arbetsgrupp inom industrioch jordbruksdepartementen. I god tid inför nästa avverkningssäsong kommer förslag om en ny skogspolitik, syftande till ett bättre tillvaratagande av resurserna i skogen, att föreläggas riksdagen. Skogsindustrin har också i övrigt stora utvecklingsmöjligheter, som jag menar ännu inte tagits till vara. En stor del av skogsindustrins produktion levereras som insatsvaror i form av massa och trävaror till förädlingsindustrier i andra länder. Skogsindustrin i Sverige måste satsa på en ökad vidareförädling. Den socialdemokratiska regeringen kommer att inrikta politiken på att stimulera till och underlätta sådana satsningar. Det andra exemplet gäller gruvoch mineralindustrin. Här finns betydande utvecklingsmöjligheter. Vi får inte låta de stora svårigheterna och de väldiga problemen på järnmalmsområdet förleda oss till att inte satsa på nya områden. Vi tror på mineraloch gruvområdets utvecklingsmöjligheter och ett brett kunnade som vi som industrination inte har råd att avstå från att utnyttja. Vi kommer från regeringens sida att snarast inleda arbetet med ett investeringsoch utvecklingsprogram för gruvoch mineralindustrin. I det arbetet skall både de anställda och företagen inbjudas att delta.

Den fjärde huvudpunkten är satsningen på de små och medelstora företagen. De är av stor betydelse för sysselsättningen och kanske framför allt för den industriella förnyelsen. Jag kan gott tänka mig att bland dagens små företag finns de som en gång kommer att vara framtidens stora företag vid sidan om Volvo, Saab-Scania, Elektrolux, ASEA, L M Ericsson, AGA och de övriga. I de små företagen finns ett stort utrymme för flexibilitet och nytänkande. I vår industripolitik kommer vi därför att lägga stor vikt vid att underlätta de små företagens utveckling. Låt mig säga att det allra viktigaste för de små företagen i dag är den omläggning av den allmänna ekonomiska politiken och näringspolitiken som redan har inletts. Men till detta krävs också riktade insatser. Där tror jag att jag är överens med småföretagarna och deras organisationer. Regeringen kommer snarast att inleda ett arbete som skall resultera i ett utvecklingsprogram för de små företagen. Regeringen kommer därför att inbjuda representanter för dem för att diskutera problem, lösningar och utvecklingsmöjligheter. Dessa överläggningar, som skall påbörjas redan före årsskiftet, kommer att vara grunden för utarbetandet av konkreta åtgärder för att främja de små och medelstora företagens utveckling. Till slut, herr talman, den femte punkten: En bättre regional balans. Vi kan se tillbaka på en period med successivt försämrad regional balans. Skogslänens andel av landets befolkning har minskat sedan mitten av 1970-talet. Industrisysselsättningen i skogslänen har minskat i snabbare takt än i övriga landet. Det som hänt måste betecknas som ett allvarligt regionalpolitiskt misslyckande. Därför är det ett grundläggande regionalpolitiskt intresse att det program för att stärka svensk industri, som regeringen nu påbörjat, också blir framgångsrikt. Men det är också viktigt att vi håller fast vid målen för regionalpolitiken. Vi får inte låta besvikelsen över de senaste årens misslyckanden leda till att vi drar ner på de regionalpolitiska ambitionerna. Vi skall inte heller ge efter för dem som påstår att vi inte har råd med regionalpolitik i dagens svåra ekonomiska läge. Tvärtom måste vi ständigt hävda regionalpolitikens berättigande både som en viktig del av fördelningspolitiken och som ett medel för att öka utnyttjandet av de produktiva krafterna i landet. Därför kommer regeringen att arbeta hårt för en bättre regional balans, och det arbetet bör vila på tre grundstenar: förstärkning av hela den svenska industrins expansionsförmåga, en fortsatt effektivisering av de regionalpolitiska medlen och ett utnyttjande av industripolitiken som ett medel för att skapa jobb på de orter och i regioner där sysselsättningsproblemen i dag är särskilt allvarliga. Herr talman! Jag har i några punkter sammanfattat de industripolitiska riktlinjer efter vilka den socialdemokratiska regeringen vill arbeta. Vi vill med vår politik på nytt rikta blicken framåt. Vi vill satsa på att vända den industriella nedgången och att återvinna tron på Sveriges framtid som industrination.